Fru talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande 1996 97:84 En uthållig energiförsörjning samt fyra motioner under den allmänna motionstiden. Riksdagen beslöt hösten 1995 om en ny ellag. Huvudprincipen i denna nya lagstiftning är att det skall vara en klar boskillnad mellan å ena sidan produktion och försäljning av el, å andra sidan överföring av el, nätverksamhet. Miljöpartiet tar i sin reservation upp den småskaliga elproduktionen och anför att de små elproducenterna inte har rimliga möjligheter att konkurrera på den avreglerade elmarknaden. Utskottet säger i sitt ställningstagande att leveranskoncessionssystemet infördes bl.a. för att skapa stabila förutsättningar och skydd för den småskaliga elproduktionen. Härigenom är småproducenterna garanterade avsättning av sin el. Systemet med leveranskoncessioner, som gäller t.o.m. år 2000, skall utvärderas, och villkoren för avsättning av el till småskaliga produktionsanläggningar skall ses över. Miljöpartiet, tar man upp frågan om fasta och rörliga avgifter. Reservanterna menar att regeringen bör vidta åtgärder i denna fråga. Nätmyndigheten, som skall kontrollera skäligheten i den fria prissättningen, studerar nu detta ämne. Man skall ha klart för sig att det omfattar två frågor. Utskottets bedömning är att nätavgifterna till stor del är oberoende av energianvändningen men däremot avhängiga av effektuttaget eller, uttryckt på vardagsspråk, amperestyrka. Den fasta avgift som kunden betalar kan således påverkas genom minskning av amperestyrkan. Vad gäller elförbrukningen är det viktigt att den rörliga andelen är så stor som möjligt. Enligt utskottets mening bör inte statsmakterna gripa in i elmarknaden genom att reglera förhållandet mellan fasta och rörliga avgifter. Nätmyndigheten har till uppgift att kontrollera skäligheten i tariffer och rörliga kontra fasta avgifter. Som ordförande i insynsrådet på nätmyndigheten kan jag lugna reservanterna med att denna fråga ofta berörs på våra sammanträden. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 11 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag blev inte alls lugnad av att man studerar det här på nätmyndigheten. Där ligger 1 300 1 400 anmälningar, och det är en lång och segdragen process. Hur skall man på ett vindkooperativ bära sig åt, om man vill ansluta sig direkt till sina kunder för leverans av el? Vet ni vad man får göra i dag? Man får sälja elen till marknaden, men kooperatörerna/andelsägarna kan inte få tillbaka den. I stället säljs elen till den stora marknaden, som råkar vara Stockholm. Man säljer från Härnösand vindkraftsel till Stockholm, och stockholmarna får då betala 12 öre extra per kilowattimme - men det är deras ensak. Meningen med det här vindkooperativet är att många abonnenter, ungefär 200, skall kunna göra någonting gemensamt som de mår bra av. Vi får grön el. Vi kan dra av den från vår räkning och behöver inte betala moms på den. Om jag har 16 andelar av 1 000, får den totala förbrukningen av el i min bostad inte överstiga detta. Man måste balansera den mot någon leveranskoncessionär, och det är där som problemet ligger. Hur många elmätare skall vi ha? Kan man inte tänka sig att hitta en form som gör att man verkligen kan starta vindkooperativ och kan få en leveranskoncessionär som ställer upp på det här? Så gör man i Göteborg, och så tänker man göra i Sundsvall, men i Härnösand säger man att det bryter mot regelverket. Jag har pratat med två personer på nätmyndigheten i Sverige, och jag har ringt till Norge och frågat hur man gör där. Jag skulle vilja veta vilken regel man bryter mot, om man ingår i ett vindkooperativ och inte installerar en sådan här mätare.
Fru talman! Eva Goës gjorde ett påstående att antalet anmälningar som ligger hos nätmyndigheten är 1 300-1 400. Enligt de uppgifter som jag har har det aldrig funnits mer än totalt 800 anmälningar hos nätmyndigheten. Det finns i dag ungefär 200 inte reglerade ärenden. De övriga anmälningar som gjorts har varit föranledda av att det varit fel på tarifferna. Något av dessa ärenden ligger i dag i tingsrätt och kommer att avgöras den närmaste tiden. Jag tycker att det här är ett bra sätt att hantera dessa frågor. I den andra fråga som Eva Goës tog upp, om avsättning av el från små elproducenter, har NUTEK och Svenska Kraftnät enligt propositionen fått i uppgift att se över hur balansen i elsystemet skall kunna säkerställas. Det kommer såvitt jag vet under hösten ett förslag från nätmyndigheten och Svenska Kraftnät till hur man skall kunna klara de små elproducenternas möjligheter att komma in på nätet.
Fru talman! Min uppgift om 1 300-1 400 inneliggande ärenden har jag i dag fått från nätmyndigheten. Nog om detta. Jag tycker att det här låter mycket lovande. Vi kan då i Härnösand säga oss att vi inte bryter mot reglementet. Även om vi inte har mätare installerad, kan vi alltså köpa in vår egen vindkraft. Vi har skrivit ett avtal fram till oktober med Stockholms stad om att leverera el dit. En helt annan sak är frågan om energibesparing. Hur får man incitament att spara el när bolagen i stort sett bara tänker på att sälja och få snabba pengar? Hur har man tänkt föra in något om detta i den nya ellagen i samband med frågan om mätning? Visst kan man se över timmar, effekt, osv., men det behövs mer! Den typ av fond som man hade i både England och Norge var helt suverän! De länderna var ju först med att avreglera elmarknaden. Att kunna ge ett pund per kund och sedan erbjuda en reducering av energianvändningen genom modern, effektiv teknik - det är ett sätt att visa att man menar allvar med energihushållning! Det är helt klart det blir snett så länge de fasta avgifterna är så höga. Jag har själv gjort en anmälan till nätmyndigheten, därför att Härnösands kommun höjde sina avgifter så drastiskt att de inte höll sig inom det rekommenderade spannet. Den totala avgiften blev för hög. Men jag har inte sett något svar på den anmälan, var nu den kan finnas i byråkratin. Det skulle vara intressant att veta.
Fru talman! Jag har, liksom utskottets majoritet, uppfattningen att det är viktigt att avgiften för själva nätet är fast i så stor utsträckning som möjligt och avgiften för elförbrukningen rörlig. Det är ju där jag som konsument har möjlighet att påverka. Därför vill vi i dag inte reglera detta med fasta och rörliga avgifter. Det skall man fortsätta att utreda. Nätmyndigheten har som sin arbetsuppgift att se till att det finns en skälighet i förhållandet mellan de höjningar som görs på nätdelen och de som görs på förbrukningsdelen också i fortsättningen. Det är klart att det finns ett och annat energibolag som höjer sina nätavgifter för mycket, men det ser nu myndigheten över, och inom de närmaste dagarna kommer man med ett beslut om åtgärder mot dem som höjt nätavgiften mer än de borde utifrån kostnadsökningen.
Fru talman! Vi lever i en marknadsekonomi. Utskottet skriver att det enligt utskottets mening är angeläget att de små elkonsumenterna inte upplever kostnaden för timmätning som ett hinder för att delta i den fria elmarknaden. Sedan föreslår man ett pristak på 2 500 kr. Men om konsumenten inte samtidigt kan räkna hem den kostnaden genom besparingar, på grund av att den fasta kostnaden är för hög, borde man då inte vidta åtgärder med detsamma för att skapa incitament för detta - om man nu vill ha mer enskild mätning och att konsumenterna skall ut och konkurrera på marknaden? Nils-Göran Holmqvist kom med ett annat påstående, som jag ställde mig litet frågande inför: Vill man spara kan man faktiskt dra ned amperestyrkan och minska effektuttaget och på så sätt minska sina kostnader. Men detta är litet "blaha blaha". Tänk på alla som ligger säkrade på 16 ampere, och de är inte få! Villor med direktverkande el kan faktiskt ligga säkrade på 16 ampere. Hur skall de kunna tillgodogöra sig detta? Det är faktiskt de som borde ha stora incitament att gå in på ett sådant nytt mätsystem. Men de missar ni totalt på det här sättet! Jag vill att Nils-Göran Holmqvist klargör argumentet hur dessa kunder skall kunna tillgodogöra sig den här effektsänkningen.
Fru talman! Per Rosengren ställde sist en fråga till mig om villor med 16 ampere. Flertalet villor är översäkrade i dag. Det vet vi genom de undersökningar som myndigheten har gjort. De som har en sådan situation skall kunna säkra ned och på det viset få ett uttag som ger lägre kostnad. Vi menar också att det finns möjligheter via förbrukningen att få ned elkostnaden även i villor. Det gäller inte bara den fasta delen utan även att få ned förbrukningen som sådan.
Fru talman! Det var kanske inte endast jag som inte förstod svaret. Jag talar om de villor som redan i dag ligger säkrade på 16 ampere. Det enda incitament man kan ge dem är faktiskt att de skall kunna påverka sin kostnad, och det enda sättet de kan göra det är att minska sin konsumtion. Då måste det handla om den rörliga kostnaden! Men ni håller fast vid att den fasta kostnaden skall vara så pass hög som den är. Det är där problemet ligger för alla villor med direktverkande el som är säkrade på 16 ampere. De är inte översäkrade! De ligger på gränsen redan i dag! Det enda sättet för dem att klara sig på vintern utan att det går några huvudsäkringar är att vara försiktiga och använda spisen och tvättmaskinen vid rätt tillfälle. De kan annars sätta in en annan värmekälla, vilket naturligtvis också är nödvändigt om vi skall kunna minska förbrukningen i landet. Jag vill fortfarande få reda på hur ni resonerar när ni säger att en effektsänkning är en framkomlig väg. Hur är det möjligt för dem som redan i dag ligger säkrade på 16 ampere? Det var dem jag ställde frågan om och inte de som är översäkrade på 25 ampere.

Fru talman! Rune Rydén har med anledning av att antalet högskoleplatser kommer att öka de närmaste åren frågat mig vilken kartläggning som regeringen gjort av lärarbehovet inom högskolan. Rune Rydén vill vidare veta vilka insatser regeringen avser att göra för att tillgodose behovet av lärare och om regeringen dessutom avser att vidta särskilda stimulansåtgärder för att förmå pensionerade lärare att återgå i tjänst. Högskolan måste byggas ut. Det råder stor efterfrågan på välutbildade och kompetenta personer i hela samhället. Industrin efterfrågar fler högskoleutbildade. Aldrig någonsin har så många ansökt om en plats vid högskolan som just nu. Därför måste högskolan byggas ut i hela landet. Fler välutbildade personer på olika nivåer i arbetslivet utgör en grund för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft. Riksdagen har redan beslutat om en ökning av antalet platser i högskolan med 30 000. I vårpropositionen föreslår regeringen att högskolan tilldelas ytterligare 15 000 platser år 1998 och 15 000 platser år 2000. Detta innebär en stor satsning på högre utbildning med sammantaget 60 000 platser under perioden. Total kommer den svenska högskolan att öka med drygt 27 % under fyra år. En sådan ökning innebär naturligtvis att fler lärare måste anställas vid högskolan. Låt mig först nämna att universitet och högskolor i sina fördjupade anslagsframställningar för denna budgetperiod har begärt att få öka grundutbildningen med sammanlagt just drygt 60 000 platser. I de övriga skrivelser som inkommit till Utbildningsdepartementet från högskolor, landsting, kommuner, organisationer och företag uttrycks sammanlagda önskemål om en ännu kraftigare utbyggnad av högskolan än den som regeringen föreslår. Jag kan därför konstatera att såväl inom högskolan som i andra delar av samhället har tydligen bedömningen gjorts att det är möjligt att klara av en sådan ökning under kortare tid än vad regeringen nu föreslår. Den kraftiga utbyggnaden av högskolan som nu sker medför givetvis en stor ansträngning, men jag är övertygad om att högskolorna kommer att klara av detta. Mig veterligt finns det heller ingen högskola som har anmält att man vill avstå från nya platser med hänvisning till befarad lärarbrist eller andra orsaker. De tidigare analyser som har gjorts inom Utbildningsdepartementet har kompletterats med hänsyn till den nya situationen med ett utökat antal platser. Med anledning av utbyggnaden av den högre utbildningen kommer svenska universitet och högskolor att behöva anställa drygt 3 000 nya lärare under den kommande fyraårsperioden. Det avläggs för närvarande nästan 1 600 doktorsexamina per år. Det är en fördubbling mot förhållandena i mitten på 80-talet. Antalet examina ökar ständigt. Med den reformering av forskarutbildningen som regeringen avser att föreslå i årets budgetproposition kommer antalet nya doktorer med all sannolikhet att öka ytterligare. För att detta verkligen skall ske har regeringen i årets vårproposition föreslagit att 136 miljoner kronor skall anvisas för en utökning av antalet doktorandtjänster. Därutöver föreslås 100 miljoner kronor för en kvalitetsutveckling av högskolans redan disputerade lärare. När det gäller pensionerade lärare kan jag konstatera att det för närvarande i högskolan finns 700 lärare anställda som är 65-70 år. De närmaste åren kommer ytterligare ett antal lärare att uppnå pensionsålder. Många av dessa är säkert intresserade av att fortsätta sin undervisning. Hur detta skall ske är naturligtvis högskolans och den enskilda lärarens ensak. Vi får inte heller glömma bort att det finns goda möjligheter att rekrytera akademiker också från länder inom den europeiska unionen. Självklart innebär en snabb utbyggnad vissa problem. Det finns emellertid inga skäl att befara att den stora utbyggnad av den högre utbildningen som sker under de närmaste fyra åren kommer att äventyras av lärarbrist eller låg kvalitet i undervisningen.

Fru talman! Jag tackar utbildningsminister Carl Tham för svaret. Om det kan man säga att det inte innehåller några nya uppgifter utöver vad statssekreterare Göran Löfdahl sade i Universitetsläraren nr 9, och följaktligen inte några konkreta svar på de frågor jag ställde. Svaret andas i stället en förhoppning om att det nog kommer att ordna sig. "Självklart innebär en snabb utbyggnad vissa problem" sade utbildningsministern och fortsatte: "Det finns emellertid inga skäl att befara att den stora utbyggnad av den högre utbildningen som sker - kommer att äventyras av lärarbrist eller låg kvalitet i undervisningen." Nyckelordet är väl "äventyras". Det ger intrycket att det inte skulle bli någon undervisning alls. Det var inte det jag påstod när jag ställde mina frågor om vad regeringen har gjort och kommer att göra för att lösa de problem som rektorer och andra i universitetsvärlden har framför sig. Låt mig ta upp ytterligare en artikel på s. 3 i Universitetsläraren nr 9. Den har rubriken Svårt hitta lärare i vissa ämnen. I ingressen står det: Men det stora problemet blir att hitta tillräckligt många kompetenta lärare. Här framskymtar kvalitetsfrågan. Undervisning kommer nog att ges, men frågan är av vem och hur. Det är på den punkten jag är orolig. Mellan läsåren 86 95 har antalet helårsstudenter ökat med ungefär 90 000 eller 72 %, men lärarna har bara ökat med 26 % under samma tid. Lägger vi till detta den föreslagna ökningen av antalet platser de närmaste åren blir antalet studenter per lärare alltfler. Någon gång måste frågan ställas om detta inte får effekter på kvaliteten. Speciellt kommer de snabbt växande mindre och medelstora högskolorna att drabbas enligt vad flera av deras rektorer säger. Där är i dag andelen disputerade lärare en tredjedel i jämförelse med vad som finns på universitet och högskolor med fasta forskningsresurser. Naturligtvis hittar man variationer från ämne till ämne, men det visar risken med de snabba ökningarna på exempelvis Mitthögskolan, vars rektor uttryckte sin oro i samma artikel i Universitetsläraren. Jag tycker att det är bra med flexibel pensionsålder. Det finns säkert flera lärare som snart tänker gå i pension som vill fortsätta att arbeta några år. Men hur många pensionärer löser exempelvis Mitthögskolans problem? Satsningen på nya doktorer är också bra, men den löser inte dessa problem nu, utan först på sikt. Till sist: Hur många utländska lärare tror utbildningsministern är beredda att komma hit och undervisa? Några är det säkert, men inte tillräckligt många enligt min uppfattning. Slutsatsen blir att regeringen inte har fullt klart för sig hur läget är. Man har inte heller någon riktigt bra lösning på de problem som finns.

Fru talman! År 1993 gjorde Brandell en bra utredning om lärarkåren vid universitet och högskolor under 1900-talet. Då utgick han ifrån att det skulle finnas 200 000 studerande med den ökning som man då kände till. Med det som utgångspunkt såg han ändå vissa problem. Nu är läget det att vi har 270 000 studerande i högskolan. Det måste ju innebära att den brist som Brandell anade nu är mer akut. Till detta skall ju läggas att vi även har en skollag som kräver att vi skall ha disputerade lärare i gymnasieskolan och i komvux. Carl Tham har själv uttalat sig för två år sedan i Ny Teknik att det är absolut nödvändigt att vi får ut disputerade forskare i industrin. Distansutbildningen, som vi nu alla omhuldar och har så stora förväntningar på, kräver faktiskt också lärarresurser på ett sätt som man kanske inte hade förväntat sig. Till detta skall läggas de pensionsavgångar som kommer. Jag räknade ut att år 2005-2010 går 25 % av dagens lektorer och 20 % av dagens adjunkter i pension. Jag skulle vilja att Carl Tham försökte skissa en långsiktig lösning på detta för oss. Den förra regeringen hade ett mål för antalet forskarutbildade som skulle examineras varje år. Den hade satt det till 2 000. Vad är Carl Thams mål för detta? Antalet disputerade är ju ändå en bas för att man skall få tillräckligt antal lärare. Ett annat förslag som vi tidigare har framfört och som jag också vill ha Carl Thams reaktion på är att tekniskt basår som i dag ges vid högskolorna borde ges vid komvux eftersom det är en gymnasial utbildning. Därmed skulle lärarresurser frigöras från högskolan. För det tredje tycker jag liksom Carl Tham att vi använder våra egna invandrare och flyktingar alldeles för litet. I dag har vi uppgifter som säger att 25 % av de disputerade finns inom dessa grupper, och vi använder dem alldeles för litet. Jag vill alltså ha någon sorts långsiktig plan, en reaktion på detta att basåret förs över till komvux som ett sätt att spara lärarkrafter och dessutom vill jag veta om utbildningsministern har någon strategi för att verkligen fånga upp våra invandrare och flyktingar med tillräcklig utbildning som kan fungera som lärare.
Fru talman! I utbildningsministerns svar står det: "Den kraftiga utbyggnaden av högskolan som nu sker medför givetvis en stor ansträngning, men jag är övertygad om att högskolorna kommer att klara av detta." Det räcker nog inte att förlita sig på att högskolorna skall klara den här utökningen. Vi har haft en diskussion tidigare om detta. Det handlar inte om en utökning av antalet platser, utan det handlar om någonting som snarast liknar en revolution när det gäller högre utbildning i Sverige. Det gäller alltså en väldigt stor ökning av antalet grundutbildningsplatser. Det betyder att vi måste få nya utbildningsmål som stämmer bättre för de nya studerandekategorierna. Vi måste få nya utbildningsformer. Hur ser de målen ut? Vilka nya undervisningsformer krävs? Det här ställer stora krav på en speciell pedagogik för vuxenutbildning som vi inte har sett så mycket av vid universitet och högskolor tidigare. Lärartillgången är redan nu dålig. Speciellt gäller det de nya små och medelstora högskolorna, där över hälften av lärarna, om jag minns rätt, inte ens har avslutat sin egen forskarutbildning. Dessutom har regeringen fattat beslut om att utöka antalet vuxenstudieplatser i Sverige inom en nära framtid, med 110 000 platser, alltså en fördubbling av vuxenstudieplatserna i landet. Det kommer att kräva lärare. Sedan vet vi också att vi har växande kullar som går in i grundskolan, vilket också ökar kraven på lärartillgång där. Att i den här situationen göra en så kraftig utbyggnad utan att ha förberett reformen är farligt. Risken är stor att man upprepar det gigantiska misstag som gjordes på 60-talet. Det såg precis likadant ut. Man ökade studentkullarna, studentintaget, våldsamt. Lärartillgången var dålig. Man anställde lärare som inte hade den formella kompetensen. Det var nya lektorat och adjunkttjänster som bl.a. infördes. Man gjorde det under former som kom att få en mycket stor betydelse för universitetets utveckling i framtiden eftersom tjänsterna var tillsvidareförordnanden. Det blev en låsning av svenskt universitetsväsende som har varit till stor skada för universitetet. Är man nu beredd att göra samma misstag igen? Det här borde alltså kombineras med ändringar i tjänstestrukturen. Jag är orolig för att det här ligger fel i tiden. Jag vet att man planerar det och att det sitter utredningar som väl kommer att föreslå hur sådana ändringar skall gå till. Vi måste alltså i samband med att en sådan här reform genomförs också få garantier för att man får en rörlighet vid universiteten. Det måste vi få för att det inte skall bli en snabb tillsättning över hela linjen av personer som kanske saknar kompetens och som inte heller har förberett sig för de nya pedagogiska uppgifterna, så att situationen sedan låses för lång tid framöver.
Fru talman! Det tycks mig som om både Rune Rydén och Margitta Edgren har glömt bort att det är högskolorna själva som i stor utsträckning har ansvaret för både lärarförsörjning, undervisning och forskningens utveckling. Det förefaller mig så mycket mer uppseendeväckande att man har glömt bort detta eftersom man många gånger, både här i kammaren och tidigare, har berömt sig för att man under den borgerliga regeringen just bidrog till att ytterligare öka högskolans självbestämmande i de här avseendena. Jag tycker att det var helt rätt att göra det. Jag har ingen invändning mot det. Men det är också högskolan som gör sina bedömningar. I själva verket är ju högskolans företrädare mycket mer optimistiska och mycket mer, tror jag, realistiska jämfört med de, får jag lov att säga, en aning gnälliga synpunkter som här gör sig gällande. Man har mycket väl tänkt igenom rekryteringssituationen när det gäller lärare. Det var tidigare, förra året, så att man på vissa håll var orolig för att man på grund av besparingar ansåg sig tvingad att varsla och t.o.m. avskeda lärare. Nu blev det inte mycket av med det, men det tydde ändå inte på att man hade någon svårighet att rekrytera lärare. Man har naturligtvis också tankar på hur man skall rekrytera nya grupper. Det kan vara personer som har pensionerats eller som kommer att pensioneras. Vid exempelvis Göteborgs universitet har man inrättat en s.k. senioritetspool som jag tycker är en mycket bra idé. Liknande åtgärder kommer säkert att vidtas på en lång rad olika högskoleorter. Det är heller inte så att det är likgiltigt hur många doktorer som kommer ut och hur många doktorander vi har. Det är helt rätt att vi måste precisera de krav som statsmakterna har när det gäller examinationen av forskare. Vi har arbetat med en reform av forskarutbildningen, som kommer att presenteras i budgetpropositionen. Den kommer också att innebära att man ställer större krav på högskolorna i det här avseendet. Den kommer dessutom att innebära nya resurser. Det har vi redan angivit i vårpropositionen. Viktigt är också det som Gunnar Goude tar upp, nämligen tjänstestrukturen och rörligheten. Men det är ju precis det som regeringen har föreslagit i den proposition som man just har lagt på riksdagens bord och som jag hoppas att vi kan enas om här i riksdagen. Den innebär just att vi får en modern tjänstestruktur som mera påminner om det som är det normala i många andra länder och att vi stimulerar unga begåvade människor som är intresserade av akademisk verksamhet att satsa både på forskning och på undervisning i den akademiska miljön. Den innebär dessutom stimulans för en ökad rörlighet. Det är ju i högsta grad någonting som har efterlysts när det gäller det svenska akademiska livet. Utländska iakttagare och kritiker har också påtalat att det i det avseendet finns en brist i vårt för övrigt på många sätt högkvalitativa system. Jag håller helt och hållet med om att det är viktigt att stärka kvaliteten i undervisningen och att högskolan måste göra mer när det gäller undervisningen och nya undervisningsmetoder. Det måste man göra alldeles oavsett den expansion som nu sker. Jag håller förvisso också med om att vi skall rekrytera nya grupper som ibland, som Margitta Edgren påpekar, säkert inte har utnyttjats, exempelvis invandrare. Det är många kvinnor som inte har gjort akademisk karriär - jag är övertygad om att vi är överens om detta - som uppmuntras av den politik vi för att också fortsätta med sina doktorandstudier och sin akademiska karriär. Där har vi nya kategorier som kommer in i högskolan. Kort sagt innebär en utbyggnad alltid en viss ansträngning. Det är självklart. Men högskolorna är redo att möta den ansträngningen. Det framgår väldigt klart av alla de skrivelser och förslag som vi har fått från högskolorna.

Fru talman! Utbildningsministern säger att det är viktigt med kvalitet. Jag tycker att det var vällovligt att höra utbildningsministern säga det. Samtidigt säger han att expansion leder till problem och anspänning. Det är också riktigt. Men vad man tycks ha glömt på departementet är att även om högskolorna nu ansöker om ett visst antal platser måste man analysera förutsättningarna för att klara av undervisningen på ett rimligt sätt med en bibehållen eller förstärkt kvalitet. Det verkar som om Utbildningsdepartementet har glömt bort det. Man kan täcka in bristen på lärare på olika sätt. Margitta Edgren har i diskussionen pekat på invandrarna. Jag instämmer också i den frågeställningen. Vi borde på ett bättre sätt ta till vara de akademiska invandrare som vi har här i Sverige. Men det är också något som tar sin tid att lösa. Man skall evalvera deras examina etc. Jag vill inte riktigt hålla med utbildningsministern när han säger att vi framför gnälliga synpunkter. Det är synpunkter som finns över hela universitets och högskolevärlden. De är reellt baserade på den erfarenhet man har. Många av oss var med på 60-talet. Vi var med om expansionen, både som elever och senare som lärare. Vi såg vilka bekymmer det innebar för högskolorna och universiteten. Det är en sak som vi inte vill vara med om en gång till. Det permanentar nämligen en struktur i det utbildningsväsende vi har som är till skada för kvaliteten. Det leder också till att vi inte får den omväxling när det gäller tjänster på universitet och högskolor som är önskvärd. Andelen lärare med doktorsexamen varierar från högskola till högskola, och det har också påpekats att det är väldigt få som har disputerat på en del av de mindre och medelstora högskolorna. Det är ett allvarligt problem. Det är de högskolorna som nu växer snabbast. Vad är det som talar för att andelen nydisputerade kommer att flockas just till dessa högskolor? Motsatsen är snarare trolig. Man kommer att försöka stanna kvar vid de större universiteten för att sedan vidareutbilda sig och få tjänst där. Jag delar uppfattningen att vi kanske behöver se över hela tjänstestrukturen för att kunna lösa de allvarliga bekymmer vi står inför. Kvalitetsaspekterna är allvarliga. Om vi inte kan klara av de problemen inom hela högskolevärlden kommer det att leda till att vi får en upprepning av den backlash vi hade på 60-talet och i början av 70-talet och som vi fortfarande delvis har bekymmer med inom vår högskola. Därför hade det varit önskvärt att departementet på ett bättre sätt konkret hade kunnat visa vilka planer man har för att lösa de problem som onekligen finns.
Fru talman! Jag tycker faktiskt inte att jag var särskilt gnällig, Carl Tham. Jag är oerhört medveten om att detta är högskolornas eget problem och att det pågår en utvärdering av deras arbete med kvalitetsfrågor, vari också ingår en bedömning av arbetet med lärarkompetens och dennas utveckling. Men vad jag frågade om var den del som är regeringens ansvar. I ett mål och resultatsystem sätts ju målen av regeringen. Jag vill därför veta vilket mål man nu har satt för att öka basen, vilket är en förutsättning för att högskolorna skall kunna rekrytera kompetenta lärare. Om vi tittar på läget i augusti 1993, som Brandell gjorde, ser vi att det då var 28 % kvinnor bland lärarna. Av lektorerna var 20 % kvinnor, av adjunkterna 40 %, av professorerna 7 % och av forskarassistenterna 25 %. I genomsnitt blir det 28 %. Vi är naturligtvis överens om att det här finns en enorm potential för att möta de behov som kommer framdeles.
Fru talman! Jag tänker ta upp fyra punkter. Carl Tham säger att universitet och högskolor har tänkt igenom det här med lärarrekryteringen och att man också faktiskt har haft en situation där man avskedat lärare. Och det är ju sant. Man fick lov att tänka igenom det därför att man fick göra nedskärningar av ekonomiska skäl på många institutioner. Man fick banta. Men faktum är att det fortfarande saknas formellt ämneskompetenta lärare, framför allt på de små och medelstora högskolorna. Det är alltså redan nu brist på kompetenta lärare. Det är naturligtvis alldeles utmärkt att forskarutbildningen har kommit i gång. Men forskarutbildningen är ingen lärarutbildning, speciellt inte för de nya grupperna av grundutbildningsstudenter. När det gäller rörligheten säger Carl Tham att det är precis vad han har föreslagit, men det är det faktiskt inte. Tillsvidareförordnandena ligger kvar. Det finns inget förslag, i varje fall inte vad jag har sett, i regeringens proposition när det gäller att luckra upp tillsvidareförordnandet. Man har tagit bort en del av bindningarna kring professurerna, och det är utmärkt, men inte gett sig på frågan om tillsvidareförordnandena. Sedan vill jag bara kort nämna att frågan om vad utbildningen leder till inte är ointressant i sammanhanget. Nu handlar ju inte frågan om det, men det nämns i svaret att det är det svenska näringslivets konkurrenskraft som skall ökas. Det är dock en mycket liten del av studenterna som skall gå in där. Det här är självfallet av stor betydelse när det gäller rekryteringen av lärare. Det är en fråga om på vilka områden lärarna skall ha sin kompetens. Där skulle jag gärna vilja ha ett svar på frågan hur man skall kunna leva upp till forskningspropositionens önskemål om en bättre anknytning till det omgivande näringslivet och det svenska samhället. Universiteten skall öppna sig mot det, men hur får man in lärare som har den kompetensen?
Fru talman! En sak som Gunnar Goude sade gjorde mig verkligen förvånad. Han sade att forskarutbildning inte är någon lärarutbildning. Det är ju oerhört konstigt. Många av dem som går på forskarutbildningar, t.ex. doktorander som sedermera blir doktorer, blir ju lärare på högskolan. I och för sig kan man säga - och det kan jag hålla med om - att de pedagogiska inslagen i forskarutbildningen borde vara starkare. Man borde träna de blivande lärarna mer i att utöva sitt yrke också som lärare. Det är jag helt och hållet med på. Det kommer också att avspeglas i den reform av forskarutbildningen som vi tänker föreslå. Man kan också hävda att alla kategorier på högskolan i framtiden på ett helt annat sätt både skall kunna forska och bedriva undervisning. Det är också innebörden av den proposition som regeringen har lagt fram och som jag, som sagt, hoppas att vi skall kunna enas om. Här är vi naturligtvis lyhörda för förslag, t.ex. om det finns åtgärder som kan vidtas för att ytterligare öka rörligheten. Men det finns rörlighetsstimulerande åtgärder i detta, bl.a. inrättandet av en ny kategori, för gästprofessurer, som inte har funnits tidigare. Det innebär att man på två gånger tre år kan anställa en person som gästprofessor, just för att få en ökad rörlighet i systemet. Men vi får återkomma till den frågan. Till Margitta Edgren kan jag också säga att vi får återkomma till frågan om mål. Det kommer att finnas med i den budgetproposition vi lägger fram i höst, där vi också har med reformen av forskarutbildningen. Sedan är frågan hur utformningen skall bli. Det är inte alldeles okomplicerat rent tekniskt. Men vi är helt överens om målsättningen. Det trodde jag också att vi var generellt sett. Men jag blir en aning tveksam när jag lyssnar till Rune Rydén. Först säger Rune Rydén att Utbildningsdepartementet skall göra noggranna analyser av hur det kan gå till på högskolorna och om dessa klarar den här expansionen. Det är självklart att vi gör sådana analyser. Men ännu mer självklart är att högskolorna själva gör det. Det är ju deras uppgift att se till att de kan genomföra de program som de åtar sig. Jag tycker att det vittnar om ett visst misstroende mot landets högskolor från Rune Rydéns sida när han menar att Utbildningsdepartementet här skulle besitta en större kapacitet och insikt än högskolorna själva när det gäller att bedöma dessas möjligheter att genomföra undervisningen. Rune Rydén talar om de mindre och medelstora högskolorna och att de kan få särskilda problem. Ja, men det beror ju på om man uppmuntrar dem. Rune Rydén och hans parti har inte velat uppmuntra de mindre och medelstora högskolorna - ingalunda. Snarare har det varit tvärtom. En viktig förutsättning för att man skall få kvalificerade lärare till de mindre och medelstora högskolorna är att det där också kan bedrivas forskning. Forskning och undervisning hör samman. Men Moderaterna har inte velat vara med på att stärka de mindre och medelstora högskolornas kapacitet när det gäller forskning och ge dem fasta forskningsresurser. Tvärtom har man någon gång - kanske något förhastat från Rune Rydéns sida, som normalt brukar vara en mycket sansad person - talat om bygdehögskolor, och då var det inte avsett som beröm. Det vill jag nog ändå säga. Jag vill understryka att om man skall få fram kvalificerade lärare till de mindre högskolorna krävs också åtgärder av det slag som Moderaterna tidigare här i riksdagen har varit emot. Den fråga som kvarstår är onekligen: Vad är alternativet? När man lyssnar till Rune Rydén får man närmast känslan av att han inte vill att högskolan skall expandera, eftersom det blir så mycket problem. Det vore intressant att få svar på den frågan.

Fru talman! Utbildningsministern frågade mig om jag vill att högskolan skall expandera. Det är självklart att jag vill det. Det vet utbildningsministern också väldigt väl. Frågan är bara hur den skall expandera och i vilken takt. Det är där problemen ligger. Just nu är vi inne i ett snabbt utbyggnadsskede. Vi har från moderat håll haft synpunkter när det gäller exakt var denna expansion skall ske och i vilket tempo. Men det finns några frågeställningar som vi är helt överens om. Naturligtvis tycker vi från moderat håll att forskning och undervisning hör samman. Ett av de problem vi ser med de mindre och medelstora högskolorna när det gäller utbyggnaden är att man måste lösa denna fråga en gång för alla. Men det är ett stort ekonomiskt åtagande, som varken den här regeringen eller någon tidigare regering har kunnat lösa. Ännu är inte Sverige i den ekonomiska situationen att man kan ta på sig hur stora spenderbyxor som helst. Jag skulle vilja komma tillbaka till de konkreta frågor som jag ställde i min interpellation och som jag har noterat att jag inte har fått något direkt svar på. Jag skulle vilja veta hur Utbildningsdepartementet vill stimulera de pensionärer som för närvarande finns i utbildningsväsendet att stanna kvar i undervisning, och om det finns förutsättning att stimulera dem som kommer att bli pensionärer inom de allra närmaste åren att stanna kvar i undervisningen. De kommer inte att göra det gratis, därom kan vi vara helt övertygade. Den andra frågan gäller de utländska lärarna. Jag sade att några stycken säkert kommer hit utan att vi gör oss större bekymmer. Men för att det skall kunna få påtaglig effekt behövs det någon form av morot, någon form av stimulans. Utbildningsministern har inte sagt någonting om detta.

Fru talman! Jag har fullt förtroende för högskolornas förmåga att själva hitta på stimulerande åtgärder för att t.ex. få pensionerade universitetslärare att medverka. Som jag nämnde har Göteborgs universitet inrättat en seniorpool, som redovisas i tidningen Universitetsläraren. Det är många entusiastiska pensionerade lärare som förklarar att de tänker medverka i detta, bl.a. den icke helt okände Bo Södersten, men också andra. Jag är övertygad om att högskolorna kommer att klara av det här och att det finns många sätt att vidta åtgärder som kan främja pensionärernas intresse för detta. När det gäller lärare som kommer från något annat EU-land är det klart att det i sista hand är fråga om man tycker att det är intressant att bedriva undervisning vid ett annat lärosäte än det egna och i ett annat land. Det finns många universitetslärare som kan tycka det. Jag kan inte förstå varför det inte skulle kunna vara tilltalande att vara universitetslärare i Sverige är ett av de få länder i Europa där den högre utbildningen verkligen expanderar. I England har i varje fall den tidigare regeringen skurit ned på den högre utbildningen, med påföljd att det finns åtskilliga arbetslösa mycket kvalificerade universitetslärare i England. Här sker inte bara en expansion i antal utan också i resurser. Det skall man inte glömma bort. Vi har ett system som innebär att när man ökar antalet studerande så blir det också mer resurser. Här har talats om 60-talet. Jag var också med på 60-talet, kan jag meddela. Jag vet hur det var. Då hade vi ett system som inte gav högskolan resurser i takt med att antalet studerande ökade. Nu har vi ett sådant system. Det skall vi hålla fast vid. Det är oerhört viktigt. Kort sagt, jag är övertygad om att det här kommer att kunna genomföras väl även om det finns problem. Jag hoppas att samtliga partier här i riksdagen ställer sig bakom en utbyggnad av högskolan nu och inte skjuter upp det till en avlägsen framtid.

Fru talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen avser att göra en översyn av underhållsstödet och om regeringen avser att göra några förändringar i inkomstprövningssystemet för återbetalningsskyldiga som fått väsentligt förändrade inkomster. Sigge Godin frågar också när regeringen avser att komma med förslag som löser problemet med umgängesresor. Vidare har Ulla Hoffmann frågat mig när den utlovade propositionen om umgängesresor och umgängesavdrag skall läggas fram. Ulla Hoffmann frågar också när de utlovade reglerna skall komma om beräkning av inkomstunderlaget för dem som t.ex. blivit arbetslösa sedan senast taxerade inkomst. Eftersom såväl Sigge Godins som Ulla Hoffmanns frågor avser reglerna om underhållsstöd besvarar jag dem i ett sammanhang. I propositionen om det nya underhållsstödet berördes frågan om i vilken utsträckning en ökad försörjningsbörda på ett negativt sätt skulle kunna påverka barnets möjligheter att umgås med den återbetalningsskyldige föräldern. Det uttalades också att de nya reglernas inverkan på umgänget måste följas med stor uppmärksamhet. Av propositionen framgick att regeringen i ett annat sammanhang hade för avsikt att ta upp frågan om bl.a. resekostnader i samband med umgänge. Vad gäller resekostnader vid umgänge och umgängesavdrag har jag informerats om att det för närvarande pågår ett arbete med en proposition i Justitiedepartementet som bl.a. tar upp dessa frågor. behandlade bl.a. de aktuella frågorna. Utredningens betänkande har remissbehandlats. Det nu pågående arbetet i Justitiedepartementet är inriktat på att förslagen skall behandlas i en proposition om vårdnad, boende och umgänge senare i år. Som jag i förra veckan påpekade, som svar på en fråga av Gullan Lindblad, är jag självklart oroad av de prognoser rörande kostnaderna för underhållsstöd som Riksförsäkringsverket har redovisat i sitt budgetunderlag. Prognoserna bygger emellertid till en del på antaganden som grundas på det tidigare bidragsförskottssystemet. Enligt uppgift från Riksförsäkringsverket har transaktionerna mellan kronofogdemyndigheterna, Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket ännu inte kommit i gång när det gäller det nya systemet, varför det finns en mycket stor osäkerhet i dessa bedömningar. Efter att ha haft kontakt med Riksförsäkringsverket och olika försäkringskassor har jag kommit fram till att det ännu är för tidigt att få en heltäckande bild av vilka effekter det nya systemet har fått. Innan jag tar ställning till om det är lämpligt att föreslå förändringar av de nuvarande reglerna vill jag avvakta och ta del av en uppföljning av det nya systemet. Inom Socialdepartementet pågår för närvarande ett arbete med att pröva om det är möjligt att - i likhet med de regler som finns i studielånesystemet - ge en utökad möjlighet till anstånd i de fall den aktuella inkomsten förväntas bli mer än 15 % lägre än vid den senaste taxeringen. Vidare undersöker vi om det går att påskynda återbetalningstakten under ett par års tid när det gäller de skulder som uppstår efter ett beslut om anstånd. Med nuvarande regler kan återbetalningskravet komma att ligga på en mycket låg nivå - t.ex. om det grundas på inkomsten under en arbetslöshets eller studieperiod - även om den bidragsskyldige därefter har fått ett välbetalt arbete. Jag anser att det är rimligt att den skuld som uppkommer efter anstånd skall återbetalas så snart det finns ekonomisk möjlighet till detta. Det borde också ligga i de återbetalningsskyldigas intresse att så sker. Det första tillfället som förslag i så fall kan läggas fram vid är i budgetpropositionen för år 1998.
Fru talman! Jag börjar med att tacka socialförsäkringsministern för svaret. I regeringens förslag till det nya underhållsstödet skrev regeringen att förändringen är till för barnens bästa. I stället för att stimulera föräldrarna till en ökad förståelse för den andre förälderns situation har regeringen skapat ett stelbent system, fullt av oförutsedda effekter. Den besparing på drygt en miljard som regeringen förväntade sig har bara blivit en tredjedel eller runt 400 miljoner. De understödsbetalare som blivit arbetslösa eller fått väsentligt lägre inkomster av andra orsaker står i kö hos försäkringskassan för att få anstånd med sina betalningar. Resultatet blir att de bygger upp en skuld, som de sedan betalar ränta på och som de får stora svårigheter att betala i framtiden. Möjligheten att utnyttja umgängesrätten med barnen beskärs, och det går ju ut över barnen. Det är alltså inte ett system som är till för barnens bästa. Enligt uppgifter som har figurerat i medierna finns det i dag över 70 000 ärenden hos kronofogdarna som handlar om att man skall driva in underhållsstödet. Dessutom upplever många av de här människorna, men andra också, att hela underhållsstödssystemet är orättvist. När stödet är orättvist och man inte kan betala, tror statsrådet att det verkligen gagnar barnen? I december 1996 lovade statsrådet att se över möjligheterna att få sätta ned återbetalningsskyldigheten vid väsentligt lägre inkomster. I dag kommer samma besked, att frågan övervägs. Blir det något sådant förslag? När kan vi förvänta oss att det kommer? Det drar ju ut på tiden. Kommer det i höstens budget? Ni har väl i stort sett lagt ramarna för hur budgeten skall se ut och vet ganska väl vad den skall innehålla också. Fru talman! Underhållsstödet har verkat i ett halvt år. Fortfarande finns det inget besked om hur det blir med umgängesresorna. Jag tolkar statsrådet så att ett beslut om dem kan börja gälla fr.o.m. nästa år. Är det en riktig tolkning? Men kvar står frågan om det är rimligt att förutsättningarna för att umgås med sina barn skall få anstå i över ett år. Skall föräldrar som inte har pengar tvingas att avstå från att träffa sina barn? Om regeringen, jag återkommer till det, verkligen menar allvar med att stödet är till för barnens bästa borde den frågan varit löst samtidigt som det nya underhållsstödet sattes i sjön. Kan vi verkligen lita på att det kommer en proposition i höst så att umgängesfrågorna får sin slutliga lösning? Jag skulle också vilja veta: Kommer regeringen med en redovisning i budgeten över hur underhållsstödet har slagit, hur stora besparingarna har blivit och hur de arbetslösa skall kunna klara av att betala utan att hamna hos kronofogden? Fru talman! Med tanke på hur det här underhållsstödet blev utformat måste jag säga att jag är glad att Folkpartiet som enda parti tog avstånd från förslaget, även om detta inte är till någon glädje för dem som har drabbats.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Klingvall för svaret. Jag tror att vi är helt överens om att det finns problem med det nya underhållsstödet så som det har utformats. Men vad vi inte är överens om är hur lång tid som skall gå innan riksdagen gör någonting åt dessa problem. Jag tycker därför att svaret är passivt, alldeles för passivt. Statsrådet väntar på att man på Justitiedepartementet skall bli färdig med en proposition om hur reskostnader och umgängesavdrag skall behandlas. Statsrådet tycker, efter att ha hört med Riksförsäkringsverket och kassorna, att det är för tidigt att få en heltäckande bild av vilka effekter det nya förslaget har fått. Min uppfattning är att socialförsäkringsutskottet krävde en snabb utredning av hur förslaget slår. Det är nu snart ett halvt år sedan förslaget genomfördes, och ett halvt år är inte för mig snabbt. Det kan ju inte vara så att inte departementet också får en mängd brev och telefonsamtal om hur systemet slår. Många av de underhållsskyldiga som skriver har också med ekonomiska uträkningar som visar på hur ohållbar deras situation är. Redan där är problemen identifierade. Pengarna räcker inte. Pappan har blivit arbetslös sedan senaste taxeringen och har mycket lägre inkomst. Han kan inte åka och hälsa på sina barn. Varför inte ringa till konsumenthandläggarna i kommunerna och fråga? Ett exempel som jag fick gäller en pappa som nu äntligen fått skuldsanering. Han lever på socialbidragsnormen. 1995 fick han ett lägre studiebidrag. Med det som grund har kassan fastställt att han skall betala 204 kr i månaden för sina barn. Förutsättningen för att han skall få anstånd är att han beviljats skuldsanering. Medan han sanerar sin ekonomi ligger skulderna för underhållsstödet och växer. På socialkontoren berättar handläggarna att underhållsstödet inte räknas in i socialbidragsnormen. Den underhållsskyldige får alltså inte ens räkna det som en utgift. Det är förstås en helt orimlig situation som innebär att från socialbidragsnormen skall dras den summa som pappan betalar i underhållsstöd, ett underhållsstöd som kan vara baserat på en mycket högre inkomst än socialbidragsnivån som pappan tvingas leva på i dag. Statsrådet undersöker möjligheterna att ge utökad möjlighet till anstånd i de fall den aktuella inkomsten förväntas bli mer än 15 % lägre än vid senaste taxeringen. Det är bra, men det räcker inte med ökade möjligheter till anstånd. Syftet med mitt förslag var att återbetalningsskyldigheten skulle beräknas på dagens inkomst, dvs. om en underhållsskyldig hade arbete 1995 och sedan blivit arbetslös skulle återbetalningsskyldigheten grundas på nuvarande inkomst. Och det är en stor skillnad på inriktningen på de båda förslagen. Statsrådet undersöker också om det går att påskynda återbetalningstakten under ett par års tid när det gäller de skulder som uppstår efter ett beslut om anstånd eftersom det omvända problemet med inkomstunderlaget kan uppstå. Pappor som är arbetslösa när återbetalningsskyldigheten uppstår får ett lågt återbetalningskrav om de skulle få arbete och inte ändrar sin inkomstuppgift. Och det är väl rimligt, men jag förstår faktiskt inte problemet. Underhållsstödet skall prövas en gång om året. En gång i tiden när jag hade bostadsbidrag fick jag på min ansökan uppge om min förväntade inkomst hade förändrats mer än visst antal procent - jag kommer inte ihåg hur många procent det gällde - mot min senast taxerade. Och eftersom alla uppgifter nu ges på heder och samvete förstår jag faktiskt uppriktigt sagt inte problemet. Vad jag efterlyser är alltså konstruktiva förslag för att lösa en omöjlig situation för underhållsskyldiga som har låga inkomster, förslag som gör det möjligt för barn att få träffa båda sina föräldrar.
Fru talman! Låt mig först säga att frågan om underhållsstödet, eller bidragsförskottet som det hette förut, är en fråga som vi har debatterat länge och också utrett under lång tid. Redan för tio år sedan började vi försöka hitta ett mer rättvist system som bygger på föräldrarnas gemensamma ansvar, och jag tycker att vi i dag kan säga att vi har kommit fram till ett sådant system i och med det nya underhållsstödet. När Sigge Godin säger att det här är orättvist vill jag gärna bolla detta tillbaka och fråga: Tyckte Sigge Godin att det gamla systemet var mer rättvist? Det var lätt att glida ur: 34 % av de underhållsskyldiga hade nollavtal och betalade inte någonting, och under det senaste året före förändringen finansierades hela kostnaden för bidragsförskottet inte ens till 30 % av de underhållsskyldiga. Med en sådan dålig ekonomisk situation som vi hade i statens budget var det helt enkelt nödvändigt att se över frågan om underhållsstödet. Enligt min mening är det nya systemet enklare och mer rättvist. Det går inte att fuska i det nya systemet. Det blir en helt annan kostnadskontroll. Det görs en årlig prövning, och det är lika naturligt att de underhållsskyldiga betalar för sina barn som att man betalar skatt. Barnen har helt enkelt fått en större tyngd. Besparingarna uppnås inte, säger Sigge Godin. Då vill jag på nytt säga att det är för tidigt att säga det. Enligt allt det jag har inhämtat från försäkringskassorna och från Riksförsäkringsverket går det inte att göra någon rättvisande bedömning. Man nämner att det behöver gå tre kvartal, och hittills har det gått fyra månader. Därav går det inte att i dag säga att vi känner till effekterna av detta - det vet vi alltså inte ännu. Sigge Godin tar också upp frågan om de 70 000 ärendena hos kronofogden. Det är en felaktig uppgift. ännu inte lämnat något ärende som är kopplat till det nya underhållsstödet för indrivning hos kronofogdemyndigheten. Var de här uppgifterna kommer ifrån - om de gäller gamla ärenden eller vad det är - känner jag inte till, men det är alltså inte någonting som är kopplat till det nya underhållsstödet. Sigge Godin och Ulla Hoffmann tar också upp frågan om umgängesresor. Detta är justitieministerns fråga och justitieministerns proposition. Enligt vad jag har inhämtat och de besked jag har fått blir det en proposition under det här året med åtföljande riksdagsbeslut. Vad som gäller i dag för umgängesresorna och finns reglerat i föräldrabalken är att föräldrarna skall dela på kostnaderna för umgängesresorna. När jag lyssnar till både Ulla Hoffmann och Sigge Godin är det klart att frågan infinner sig: Vad lägger era partier fram för förslag om umgängesresorna? Hur skulle ett sådant stöd vara utformat? Skall det gälla billigast färdmedel, kilometer eller timmar, och hur långt skall i så fall samhällets stöd sträcka sig; är Sverige gräns eller skall stödet gälla ännu längre? Av det allra senaste jag har inhämtat när det gäller frågan om var man bor visar det sig att 7 % av dem som inte har vårdnaden bor 50 mil från barnen, så man vill gärna bo nära sina barn. Detta var en fråga till Sigge Godin och Ulla Hoffmann.
Fru talman! Det har skymtat ibland i debatten att detta är en kvinnofråga, detta med utformningen av underhållsstödet. Jag har t.o.m. på departementet fått det kastat mig i ansiktet: Tala med kvinnorna, vad säger de? Jag skulle vilja påstå att vi är överens om att det skall vara ett rejält stöd för den boförälder som har vårdnaden av barnet. Det är en självklarhet. Det behöver vi över huvud taget inte diskutera. Det handlar faktiskt om hur man skall få in dessa pengar från dem som är underhållsskyldiga och på vilket sätt man skall bete sig för att det här skall fungera för barnens bästa. Det är vi ju också överens om: De system som utformas som har med barn och barnfamiljer att göra är ju till för barnens bästa. Det är det som är den helt avgörande frågan. Statsrådet tar upp detta och säger att detta är ett gemensamt ansvar, men det är ju inte så. När det gäller ekonomin är det ett halvt ansvar på vardera parten. Detta har skapat problem, kanske inte i så många fall men ändå i tillräckligt många fall, där det visar sig att det är ett bekymmer därför att någon känner sig illa behandlad. I stället kunde man ha utformat ett system som uppmuntrade föräldrarna att fundera på hur stor möjlighet den andra parten har, ekonomiskt och på annat sätt, att ta sitt ansvar för de barn som de har gemensamt. Det finns olika tankar om hur det skulle gå till, när det gäller bostadsbidrag och annat. Nu har det blivit en fråga om ekonomisk hantering, och barnen har kommit i kläm. Jag tycker att det är ett dåligt förslag. Sedan säger statsrådet att det inte går att göra någon riktig bedömning i dag, att det är för tidigt. Om man då knyter det till umgängesresorna borde väl inget förslag ha lagts fram förrän frågan om umgängesrätten varit löst. Det går inte att skylla på justitieministern, därför att hon tillhör samma regering. Man måste förstå att detta är en helhet, som rör barnen, och därför är det så oerhört viktigt. Nu frågar statsrådet hur ett sådant förslag skall se ut. Vi har blivit lovade det här förslaget under mycket lång tid. Jag har i flera år hört talas om att det skall komma ett förslag. Då finns det skäl för ett oppositionsparti att vänta på regeringens förslag och se hur det ser ut. Sedan skall vi naturligtvis kommentera det, förbättra det om det går åt rätt håll och förkasta det om det är uppåt väggarna. Vi väntar på det, och vi blir oerhört otåliga när vi konstaterar att regeringen inte har löst frågan. Den bollas mer eller mindre mellan departementen. Andre vice talmannen, som sitter här, känner till detta med barn och barns förhållanden i verkligheten och de problem som kan uppstå, troligen mycket bättre än vad vi gör. Hon kan säkert bekräfta att det inte skall vara så att man spelar med barn mellan föräldrar, utan man skall som politiker, även i regeringen, mycket noga se till att man har ett heltäckande förslag, som går barnens väg. Det var därför som jag en gång i tiden sade nej till det här förslaget, redan när departementet presenterade det. Det gick nämligen inte barnens väg, utan det innebar att föräldrar blev ännu mer oeniga om hur det hela skulle finansieras. I stället borde man någon gång bry sig om hur barnen skall klara det på det allra bästa sättet.
Fru talman! Det kommer en proposition om underhållsstöd och umgängesresor - men när? Statsrådet säger att det kommer en proposition i höst, men jag har vid kontakter med departementet ännu inte fått bekräftat att så är fallet. Frågan borde, som Sigge Godin säger, ha varit löst för länge sedan. Såvitt jag förstår kommer propositionen om umgängesresor att basera sig på utredningen om vårdnad, boende och umgänge. I den finns konkreta förslag om hur föräldrarna sinsemellan skall lösa problemet med umgängeskostnaderna. Och det är väl bra att de som är överens löser sina problem tillsammans. Det är bra att de som har sådan ekonomi kommer överens om hur man skall betala för t.ex. umgängesresorna. Men hur kommer det att bli för alla dem som inte har pengar och som faktiskt inte har råd att betala umgängesresor och som därför måste avstå från att träffa sina barn? I min hemkommun, Tyresö, säger man på socialförvaltningen att man ser välvilligt på umgängesresor. Det betyder att en underhållsskyldig som ansöker om socialbidrag också kan ansöka om hjälp till en resa i månaden, och den ingår då i normen. Men för den som ligger precis över normen blir det ingen resa. I dag går det visserligen att överklaga, men hur blir det i morgon, när den nya socialtjänstlagen träder i kraft? Vi har för en och en halv timme sedan beslutat att införa ett barnperspektiv i socialtjänstlagen, och samtidigt undandrar vi möjligheterna för en grupp barn att få träffa sina pappor, genom att det inte går att överklaga negativa beslut om umgängesresor. Jag tycker inte att det är att sätta barnets bästa i främsta rummet. Medan vi väntar på en heltäckande bild blir många barn utan möjlighet att träffa sina pappor och många pappor utan chans att träffa sina barn. Statsrådet frågade hur vårt förslag ser ut. Jag ställde för någon tid sedan en fråga till statsrådet just vad gäller umgängesresorna, där jag föreslog att vi under en övergångsperiod skulle titta på hur kassorna räknade med just umgängesresorna, i väntan på att det kommer en proposition om ett ordentligt förslag. Det är många pappor och många barn som inte träffar varandra i dag, medan vi väntar på den heltäckande bilden. Såvitt jag förstår kommer mycket, på grund av bristande datastöd och administrativa rutiner, att skötas manuellt. Det har lett till att underhållsskyldiga sedan i februari inte har fått besked om hur mycket de skall betala. De har inte heller fått besked om något anstånd. Under tiden växer skulderna hos kronofogden. För många handlar det om dels gamla skulder, dels nya skulder, vilket ger dem dubbla avgifter och höga räntor. Det enda kassorna vet är att de debiterar fler, men de vet inte hur mycket de får in. Räcker det då inte med alla skriftliga och muntliga vittnesmål som vi har fått från underhållsskyldiga föräldrar, som också bekräftas av socialtjänsten, konsumenthandläggare, kassakontor m.fl., för att vi skall ingripa och göra någonting nu?
Fru talman! Sigge Godin tar upp frågan om barnens bästa och säger att barnen kommer i kläm. Jag ställer mig då litet frågande till vad det är Sigge Godin vill komma åt med detta, vad det är som han åsyftar. Är det själva skilsmässan, eller är det de slitningar som där kan uppstå? Eller vad är det Sigge Godin avser med det nya underhållsstödet och den roll som det spelar när han fäller detta omdöme? Det skulle vara intressant att få det något mer belyst för att förstå. Vad som betonas i det underhållsstödssystem som vi har i dag är just föräldrarnas gemensamma ansvar för barnen och för barnens försörjning. Det är först när den situationen uppstår att föräldrarna inte kommer överens som samhället träder in och garanterar summan 1 173 kr per månad för barnet. I dag vet vi att en fjärdedel av föräldrarna klarar att hantera den situation som uppstår vid en skilsmässa. Man kommer överens om hur man skall ha det med de delade ansvaret och med försörjningen. Tanken med det nya underhållsstödet är naturligtvis att alltfler föräldrar skall klara av det på egen hand. Jag tror att det är det lyckligaste för barnen att föräldrarna kommer överens om hur föräldraansvaret i fortsättningen skall delas och hur det skall se ut. För många som har hyggliga inkomster kommer också underhållsbidraget att bli större än underhållsstödet. Man sluter civilrättsliga avtal och behöver inte blanda in försäkringskassan över huvud taget. Vi kan fortsätta att resonera om detta med umgängesresorna, och jag förstår också att det finns ett engagemang hos både Sigge Godin och Ulla Hoffmann när det gäller att försöka hitta lösningar, även om jag inte har fått så mycket vägledning i fråga om hur långt de tycker att samhällets stöd skall sträcka sig. Jag förstår att de är ute efter ett samhällsstöd för umgängesresor, i förhållande till dagens regler om att man får komma överens om hur umgängesresorna skall finansieras. Det jag då vill betona är att det gäller att inte ha en övertro på att vi genom lagstiftning kan komma till rätta med människors känslor och lösa mänskliga relationsproblem. Jag tror att det i många stycken kan ligga i botten när vi ser de problem som uppstår när föräldrar skiljer sig och flyttar isär. Jag tror att det handlar om helt andra saker än att vi genom lagstiftning i Sveriges riksdag kan hjälpa människor på rätt sätt. Vi återkommer till frågan om umgängesresor under detta år. Jag skulle också vilja tillägga att det, när det gäller frågan om anstånd och den enskildes möjligheter att klara upp sin situation, är viktigt att inse hur det är för vårdnadshavarens del. Blir man sjuk eller arbetslös och har barnen hos sig får man klara försörjningen av barnen. Jag nämner detta som en jämförelse mellan den underhållsskyldiges situation och vårdnadshavarens.
Fru talman! Det system man utformar, som jag har försökt säga, spelar en väldigt stor roll för hur föräldrarna sedan agerar. Det är bra att systemet är enkelt så att alla människor kan förstå det, men ändringen har ändå resulterat i att man fått in fler människor i systemet - inte färre, som statsrådet säger. Färre kommer att ta ett ansvar och lösa dessa frågor själv. Dessutom säger jurister att de rättsliga avtal som redan var tecknade mellan föräldrarna inte längre gäller. Just denna lag tar över. Då blir det fler i systemet, och färre som tar ett gemensamt ansvar och försöker lösa problemet på bästa sätt. Jag tycker att regeringen skall ägna sig åt att fundera över hur man kan skapa ett system där föräldrarna delar på vårdnaden och barnen har delat boende. Bostadsbidragen skall vara rimliga, vilket gör det möjligt för båda föräldrarna att ha så mycket umgänge med barnen som möjligt. Jag tror att det är det viktiga. Så till en annan fråga: Det sägs - jag har inte hunnit kolla det eftersom det kom upp nu på eftermiddagen - att återbetalningsskyldiga som i det gamla systemet häftade i skuld inte, när det nya systemet kom in i bilden, skulle behöva betala ränta på skulden. Om det är rätt eller fel vet jag inte. Nu visar det sig att systemet är så utformat att så ändå blev fallet. Det finns på punkt efter punkt saker som inte är klarlagda. Sådant som vi trodde var klarlagt visar sig vara felaktigt. Regeringen har haft fel på alla punkter. Det är därför jag tycker att statsrådet snarast möjligt i höst skall komma tillbaka till riksdagen och redovisa varför resultatet blev som det blev, och inte på det sätt som angavs i propositionen.
Fru talman! Till skillnad från Folkpartiet och Sigge Godin står Vänsterpartiet bakom principerna i systemet. Det gör vi fortfarande, men vi anser att det finns brister i systemet. Därför skulle jag i dag vilja ha ett välvilligt svar om att statsrådet inser att det finns problem i systemet och att de skall åtgärdas så fort som möjligt. Telefonsamtals och brevanstormningen till oss allesamman har inte avtagit. Papporna ringer fortfarande och är förtvivlade just därför att de inte kan få träffa sina barn. Självfallet blir det värre under sommaren. Det är vackert väder och man vill träffa sina barn, men man kan inte åka och träffa dem. Positiva signaler till dem tror jag skulle vara väldigt viktigt. Reglerna har hittills varit sådana att man har kunnat förhandla med kassan om ett s.k. nollavtal när man har haft det dåligt ekonomiskt. I stället för att betala underhållsstödet har man fått behålla ett antal kronor för att resa och träffa sina barn. Det är ungefär det som jag efterlyser. Jag vill höra positiva besked till barnen och deras underhållsskyldiga föräldrar om att vi är på väg att hitta en lösning.
Fru talman! Sigge Godin säger att det finns fler människor i systemet än tidigare och att det har blivit tvärtemot vad vi avsåg. Avsikten är naturligtvis att föräldrar i så stor utsträckning som möjligt skall kunna reda ut sin inbördes relation och klara de krav som ställs i samband med en skilsmässa. Så är det. Men i och med att 34 % av de underhållsskyldiga hade nollavtal innan det nya systemet trädde i kraft tar naturligtvis många fler sitt ekonomiska ansvar nu. De betalar i mån av inkomst till sina barn. Jag kan inte ställa någon mer fråga till Sigge Godin eftersom detta är en slutreplik. Sigge Godin säger att regeringen har haft fel på alla punkter. Jag vet inte vad detta uttalande står för. Till Ulla Hoffmann vill jag säga att man naturligtvis måste göra en uppföljning och en utvärdering när man gör en sådan här stor förändring. Man måste se över effekterna. Det är det vi gör. I denna uppföljning tittar vi självfallet på det som för många upplevs som problem. Ulla Hoffmann har själv pekat på möjligheterna att göra en förändring som liknar den som gjordes i studiemedelslagen. Detta arbetar vi nu med. Den tidigaste tidpunkten för mig att lägga fram förslag blir i samband med budgetpropositionen i höst.

Fru talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram förslag till ändring av besparingarna på änkorna och i så fall när. Många av den senaste tidens besparingar har varit smärtsamma att genomföra och inte minst kännbara för de berörda. Inom Socialdepartementets område uppgår besparingarna till omkring 40 miljarder kronor. Därav svarar inkomstprövningen av folkpension i form av änkepension för ca 800 miljoner kronor. Som regel berör besparingarna transfereringar till människor med behov av stöd, och därmed medför besparingarna många gånger betydande ingrepp i deras ekonomi. Tyvärr har detta varit nödvändigt för att komma ur den statsfinansiella krisen. Vad gäller valet att förändra reglerna för änkepension bör man ha i åtanke att änkepensionen infördes i en tid när mannen var den självklare familjeförsörjaren och kvinnan lika självklart hade svårt att försörja sig om mannen dog. Sedan dess har förvärvsmönstret radikalt förändrats. De flesta änkorna förvärvsarbetar och har därmed både pension och arbetsinkomst. Av bl.a. detta skäl avskaffades änkepensionen den 1 januari 1990, men tillämpas fortfarande till följd av långtgående övergångsbestämmelser. Med anledning av det ekonomiska läget har vi tvingats ompröva många regler. I detta fall har avvecklingen av änkepensionens folkpensionsdel påskyndats medan ATP-delen inte alls berörs av förändringen. Folkpensionen har dock inte avskaffats. I stället sker en inkomstprövning av folkpensionen så att pensionen minskas med stigande årsinkomst medan låga inkomster inte medför någon reducering. De som berörs är huvudsakligen de som vid sidan av pensionen även har ett förvärvsarbete medan de med de minsta marginalerna skyddas. Undantag från inkomstprövningen har även gjorts för kvinnor med barn under 12 år. Efter större förändringar är det naturligt att följa upp hur förändringarna har fallit ut och hur väl de nya reglerna fungerar. Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen aviserat att pensionsförsäkringarnas ställning vid inkomstprövning av änkepensionen skall övervägas. I detta avseende kommer regeringen att återkomma i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialförsäkringsministern för svaret. Statsrådet säger i sitt svar som vi hörde att den senaste tidens besparingar har varit smärtsamma att genomföra och inte minst kännbara för de berörda. Jag tror att alla i denna kammare upplever det på det sättet och har träffat jättemånga som har det ekonomiskt väldigt besvärligt och kärvt. En tidning skrev häromdagen med anledning av besparingarna på änkorna att de var änkornas andra sorg. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur hon tror att den änka känner sig som efter regeringens besparing får behålla 1 044 kr i månaden av sin änkepension. Vem kan leva på det? Heltidsjobb finns inte att få på orten, och barnen skall försörjas. Det här är effekten av att Socialdemokraterna, Centern och, tror jag, någon till har beslutat sig för att klämma åt de rika änkorna. Jag vill faktiskt ha ett svar i dag. Statsrådet kan fundera på min fråga under debatten. Är regeringen beredd att omgående ändra beslutet, så att den här effekten upphör? Detta är rent ut sagt skandal. Det är upprörande att det här kan få effekten att människor bara har socialbidrag att ta till. Det kan inte vara rimligt. Vi från Folkpartiet kräver att man skall återställa änkepensionerna som de var, men vi kan börja med det här. Att bli lämnad ensam, ofta med små barn, när maken avlider är en kris som tar åratal att bearbeta. Vårt land har inte nått tillräckligt långt när det gäller stöd till dem som mister en nära anhörig. En änka med barn blir ensamförsörjare, skall ta ställning till om familjen har råd att behålla hemmet och måste fundera över hur barnens framtid skall bli. Därtill kommer bearbetningen av sorgen. Därför uttrycktes det i medierna att inskränkningen i änkepensionen blev änkans andra sorg. Att bli ensamförsörjare är inte lätt i dessa dagar. Vi vet att det behövs två inkomster för att man skall klara av att försörja en familj. När det gäller beslutet om att begränsa änkepensionen saknas konsekvensanalyserna, liksom när det gäller många andra förslag. Dessutom är änkepensionen numera avskaffad. Den beviljas inte längre. Det finns en grupp änkor kvar som vi i enighet har ansett skall få behålla sin änkepension. Jag kan förstå att de har räknat med att beslutet skulle stå sig och att de skulle få behålla en rimlig standard även när barnen blivit över tolv år. Ekonomer har hävdat att denna besparing är en form av retroaktiv lagstiftning. Jag kan förstå dem. När nu också privata pensionsförsäkringar räknas med stiger hatet mot alla politiker. Man säger att man inte kan lita på politiska beslut, inte ens om man tillhör en krympande grupp. Kan vi räkna med att regeringen i höstens budget kommer med ett förslag som innebär att i varje fall de privata pensionsförsäkringarna undantas? Kommer regeringen att se över beslutet om begränsningen av omställningspensionen? Med tanke på dagens arbetsmarknadsläge och den kris som inträffar vid en makes eller makas dödsfall är det inte rimligt att begränsa efterlevandepensionen till sex månader. Hur menar regeringen att det skall vara möjligt att återhämta sig på sex månader och att hitta ett jobb om man är arbetslös?
Fru talman! Med hänvisning till den tidspress som tydligen råder skall jag korta ned det som jag hade tänkt säga. Förändringen i änkepensionen, som drevs igenom här i riksdagen av Socialdemokraterna och Centern, kom att dramatiskt förändra ekonomin för många, som tidigare har sagts här. Alltför snabbt antogs denna förändring i riksdagen. Kvinnor som uppbar änkepension fick sin ekonomi försämrad. I många fall handlade det om flera tusen kronor per månad. Många arbetar men har ingalunda haft några möjligheter att gå upp i arbetstid. Man måste ställa sig frågan: Kan man stifta lagar på socialförsäkringsområdet som gäller retroaktivt, och är det vettigt att göra det? I det här fallet har ju den efterlevande i sin planering av ekonomin sett änkepensionen som en garanti för att i fortsättningen kunna leva på en ekonomiskt godtagbar nivå. Vi moderater menar att man skall kunna lita på trygghetssystemen. Det går ju inte att göra som statsrådet Klingvall. Först skriver hon en debattartikel i Aftonbladet; den har hon sett i en tidigare interpellationsdebatt. Rubriken lyder: "Det ska gå att lita på trygghetssystemen". Sedan gör hon någonting annat som inte alls går i den riktningen. Det är sådant som brukar skapa politikerförakt. Vi vet också att det dåvarande statsrådet Anna Hedborg var ute och testade om alla pensionsförsäkringar också skulle kunna räknas in i underlagen för alla pensioner. Jag vill därför passa på att fråga statsrådet om det fortfarande finns sådana tankar kvar i Detta är en stor kvinnofråga. Man undrar var kvinnoförbunden är i den här diskussionen. Var finns rösterna från det socialdemokratiska kvinnoförbundet, och var finns Centerns kvinnoförbund i den stora kvinnofrågan? Vi minns vad Karin Starrin, som representerade Centern i den tidigare nämnda interpellationsdebatten, sade. Jag citerar från protokollet den 17 april. Starrins ord löd: "Man måste återkomma i höstbudgeten med tydliga besked om hur detta skall rättas till." Hon hade cirka fjorton dagar innan hon blev landshövding erkänt att någonting var fel. Hon krävde, precis som jag gjorde då, från den här stolen klara besked av statsrådet. Det kom inga klara besked. Det värsta med det parti som i slutet av 1980-talet gjorde en uppgörelse är att vissa i partiet inte står för sina ord. Jag vill avslutningsvis ställa en fråga till statsrådet: Kommer det några justeringar när det gäller änkepensionen i höstbudgeten?
Fru talman! Det är klart att alla de besparingar som den här riksdagen har fått vara med om har blivit svåra. Det har varit nödvändigt att göra dem med tanke på det arv som vi fick ta över efter den borgerliga regeringen, men vi har lyckats återställa förtroendet för Sverige, och vi kan också konstatera att resultatet har blivit klart godkänt. Men, fru talman, med ett bättre läge vid starten 1994 skulle många svåra beslut inte ha varit nödvändiga att fatta. Dessa herrars partier har en del i detta. När det gäller beslutet om inkomstprövad änkepension har undantag gjorts utöver vad statsrådet har sagt. Även änkor över 65 år och alla de som har bostadstillägg är undantagna från inkomstprövningen. Regeringen har också i vårpropositionen sagt att man skall pröva privata pensionsförsäkringars ställning vid inkomstberäkning av efterlevandepensionen. Det efterlyste ju både Sigge Godin och Rolf Gunnarsson. Vi får väl se vad regeringen kommer fram till. Men för mig känns det väldigt underligt om man skulle undanta privata pensionsförsäkringar vid beräkningen av änkepensionen men inte vid beräkningen av bostadsstödet till pensionärer. Det skulle konkret innebära att pensionärer som sparat en slant på banken - till begravningen, som de ofta uppger - skulle få bostadstillägget reducerat. Men för dem som har haft råd att skaffa sig en privat försäkring skulle försäkringens utfall inte betraktas som inkomst eller förmögenhet och därför inte reducera änkepensionen. Det skulle innebära att privata pensionsförsäkringar inte skulle vara ett beskattat sparande. Det skulle helt enkelt vara avdragsgillt. Det skulle inte reducera det särskilda grundavdraget. Och det skulle, som sagt var, inte reducera änkepensionen. Men det skulle framför allt gynna dem som har haft en sådan ekonomi att de har haft möjlighet att skaffa sig privata pensionsförsäkringar. Man kan jämföra med den vanliga tjänstepensionen. Den är beskattad. Den reducerar det särskilda grundavdraget, och den reducerar änkepensionen. Om det är meningen att privata pensionsförsäkringar skall undantas från inkomstberäkningen bör det även gälla bostadstillägget till pensionärerna. Bostadstillägget är definitionsmässigt en folkpensionsförmån. Vi bör ha samma inkomstbegrepp för både BTP och änkepensionen. Men då skulle naturligtvis besparingen i det här avseendet bli helt annorlunda än den som nu har beräknats. När det skall göras förändringar inom det här utgiftsområdet skall de i första hand komma dem med de lägsta pensionerna till del. Det är min uppfattning. Ett förslag skulle kunna vara att man återför BTP till 85 %. Men Moderaterna och Folkpartiet har ju i motioner yrkat avslag på inkomstprövade änkepensioner, och det fullföljer man också nu. Det vore av stort värde att veta vilken grupp som då skulle få vidkännas de besparingar på 800 miljoner som det här är fråga om. Moderaterna vill ju samtidigt spara mycket mer inom socialförsäkringens område. Det skulle vara klargörande med ett svar när det gäller den frågan nu.
Fru talman! Tänk vad mycket regeringen inte hade behövt genomföra om vi inte hade fått överta ett budgetunderskott på 240 miljarder hösten 1994. Bakgrunden till den här besparingen, likaväl som en rad andra besparingar på Socialdepartementets område, är naturligtvis den omfattande sanering av statsfinanserna som vi har tagit ansvar för. Visst är detta med inkomstprövning av änkepensionerna en förändring som drabbar många änkor. Jag vill ändå förtydliga regelverket eftersom jag inte alls förstod Sigge Godins exempel. Denna prövning av folkpensionsdelen gör vi enligt samma regler som gäller för bostadstillägget för folkpensionärer och hustrutillägget. Utgångspunkten är att alla inkomster skall beaktas oavsett hur de har tjänats in. Det innebär i princip att alla inkomster räknas, men gränserna är lagda så att om man har en total månadsinkomst på 12 187 kr och en boendekostnad på 4 000 kr får man ingen reducering av folkpensionsdelen för änkepensionen. Men för inkomster däröver reduceras folkpensionsdelen. Vid en inkomst upp till drygt 21 000 kr har den delen fallit bort helt. Vad vi har gjort med inkomstprövningen är att vi har försökt undanta den mesta sårbara gruppen änkor. Genom inkomstprövningen har änkepensionen minskat för dem som har möjlighet att försörja sig på sina inkomster, i första hand förstås på sitt eget förvärvsarbete. Det handlar om kvinnor under 65 år, inte om kvinnor som har pension av egen kraft, dvs. att de är 65 år eller har förtidspension. På det här sättet ger vi den grupp änkor som har de lägsta inkomsterna en fortsatt tryggad situation. Men visst är det ett bekymmer med inkomstprövning därför att det ger marginaleffekter - det vet vi. Rolf Gunnarsson ställde en fråga om retroaktiva beslut: Det finns inte möjligheter att ägna sig åt retroaktiv lagstiftning. Däremot kan riksdagen ändra gällande lagstiftning. Så fungerar den offentliga rätten. En lag gäller ända tills den har ändrats av riksdagen. Ytterligare en fråga som Rolf Gunnarsson ställer och som jag vill svara på gäller avtalspensioner och pensionsförsäkringar beträffande det nya pensionssystemet. Nej, det är självklart så att detta inte kommer att räknas in. Det beskedet har lämnats i flera olika sammanhang. Jag vill avsluta med att säga att vi gör en normal uppföljning som vi alltid gör vid stora förändringar. Det vi har aviserat i vårbudgeten är att vi särskilt skall titta på de privata pensionsförsäkringarnas ställning och överväga konsekvenserna. Vi återkommer i höst i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag tackar för det beskedet att ni återkommer i höst. Förhoppningsvis har ni då löst frågan. Jag skall återkomma till den här änkan som jag talat om. Det är ett slag i ansiktet på henne, inte så mycket det statsrådet säger utan vad Lennart Klockare säger. Men min debatt handlar om vad statsrådet har svarat, inte någonting annat. Klockare och jag för klara vår debatt vid något annat tillfälle, vi kan ta den på måndag. Den reducerade pensionen har inneburit att en änka med sin 14-åriga dotter har fått sin änkepension reducerad från 4 491 kr till 1 044 kr. Alla tror naturligtvis att detta är ett misstag, för så kan det väl inte vara. Eftersom hon inte var gift med sin man får hon inte den mannens ATP. Kvar blir då pensionstillskottet på 1 044 kr. Hon har ett arbete som lokalvårdare med 40 % tjänst. I övrigt är hon hänvisad till att skaffa sig försörjning genom bärplockning, extraknäck någon gång som sjukvikarie osv. Något annat jobb finns inte att tillgå där hon är bosatt. Anser statsrådet att det är meningen att effekten skall bli den här? Skall man tvingas att leva, som i det här fallet, på sin gamla pappa så länge han lever för att inte svälta, eller är det så att ni menar - och då skall ni säga det i klartext - att hon skall gå till socialbyrån och hämta socialbidrag? När det är ett begränsat antal änkor kvar trodde man att de regler står sig som Sveriges riksdag har varit överens om. Effekten har blivit den här. Jag har talat med personen i fråga. Hon bekräftar att det är korrekt, att detta är resultatet. Sedan säger statsrådet att det var den borgerliga regeringen som ställde till det. Då vill jag påminna om 80-talets klippekonomi, om Kjell-Olof Feldts kamp för att ni skulle få ordning på finanserna. Men han tvingades avgå. Vi vet hur det var under den borgerliga regeringsperioden. Med den överbudspolitik som socialdemokraterna ägnade sig åt i denna kammare hade vi haft ett budgetunderskott som vida hade överstigit det som ni fick ta över. Vad skulle ni ha gjort med det? Jag delar statsrådets uppfattning när hon konstaterar att vi måste göra besparingar, vi måste klara budgetunderskottet, men vi skall göra det på ett socialt acceptabelt och rättvist sätt. Min fråga är: Är det rättvist mot denna änka att hon skall leva på 1 044 kr plus det hon kan skrapa ihop som lokalvårdare? Är detta det sätt på vilket ni i regeringen vill klämma åt de rika änkorna, vilket av och till har skymtat i debatter? Jag tycker att det nästintill är tråkigt att över huvud taget behöva diskutera frågan på det här sättet. Förlåt att jag blir litet upprörd. Vad vill ni göra för att lösa problemet? Kan den här änkan få ett besked i kväll att detta måste åtgärdas omgående? Sedan får vi till hösten ta en debatt om att återställa änkepensionen till vad den var. Det kan alla änkor i vårt land kräva eftersom änkepensionen egentligen inte längre finns. Den här begränsade gruppen tror sig ha fått ett löfte av en enig riksdag.
Fru talman! När det gäller inkomstprövning och jämförelse med andra system finns en stor skillnad i fråga om änkepensionen. I just denna fråga fanns det en uppgörelse mellan riksdagens partier, men det glömmer statsrådet gärna bort. Avtal skall hållas, sade finansministern vid ett tillfälle när han fick en fråga i riksdagen. Men det gällde inte änkor utan fallskärmsavtal med höga statliga tjänstemän. Nu gäller det 52 000 änkor, och då borde regeringens talesman statsrådet Klingvall ställa sig upp och säga att avtal skall hållas. Hur skall man annars kunna lita på trygghetssystemen och lita på oss politiker? Har statsrådet något svar, inte bara en artikel i Aftonbladet, ord och meningar staplade på varandra. Det skulle vara intressant att få en synpunkt på detta att kunna lita på trygghetssystemen. Lennart Klockare ställde en fråga till mig under en interpellationsdebatt med statsrådet. Det finns många chanser att återkomma. Det är skillnader mellan den moderata och den socialdemokratiska politiken. Slutligen till statsrådet: Det är en sak jag skall berömma er för. Ni har varit konsekventa när det gäller inriktningen på det sociala området gällande handikappade barn, fattigpensionärer, kroniskt sjuka, föräldralösa barn och nu änkor. Om det betyget blir klart godkänd, som Klockare gav, måste det vara så att ni själva ger det betyget.
Fru talman! Jag tycker att det är riktigt att frågorna skall ställas till statsrådet, och hon skall också besvara dem. Jag kan naturligtvis ha mina reflexioner över de synpunkter som ni framför. Den stora käpphästen nu är de privata pensionsförsäkringarna och de marginaleffekter som de skulle kunna ge. Vi får se vart regeringen kommer i den frågan. Jag har sagt att min reflexion är den att marginaleffekten för dem som har tjänstepension skulle ligga på 90 %. Om man undantog privata pensionsförsäkringar skulle marginaleffekten ligga på 30 %. Det handlar om kommunalskatten. Därför är det angeläget att frågan kommer tillbaka. Vi får se vad regeringen har funnit för åtgärder till hösten.
Fru talman! Ett par kommentarer till Sigge Godin och Rolf Gunnarsson. Det är svårt när man förlorar så mycket pengar som Sigge Godin nämner i sitt exempel. Jag tror trots allt inte att det är fullständigt så mycket. Det är naturligtvis så att man har andra inkomster, eftersom gränsen går vid 12 000 kr i månaden i inkomst och med en snitthyra på 4 000 kr. Där börjar avtrappningen av folkpensionsdelen i änkepensionen. Så ser det faktiskt ut. Säger man att det är ekonomiskt svårt för de änkor som har drabbats av inkomstprövning, då säger man samtidigt att den halva miljon pensionärer som har bostadstillägg har det ännu svårare. Här reduceras det först i förhållande till bostadstillägget innan änkepensionen reduceras. Det rör sig alltså om medborgare i vårt land som har en bättre situation än alla de pensionärer som är berättigade till bostadstillägg. Vi måste ha litet ordning på begreppen när vi talar om olika grupper och hur förhållandet ser ut mellan dem. Rolf Gunnarsson talade om att avtal skall hållas. Varken Sigge Godin eller Rolf Gunnarsson sade någonting om det stora budgetunderskott som regeringen hade att hantera 1994 då vi vann valet. Det har varit en oerhört tung ryggsäck att släpa med sig. Nu har vi kommit långt när det gäller saneringen av statsfinanserna. Men visst har det varit oerhört besvärligt. Jag tycker att det kanske vore klädsamt ifrån herrarnas sida med en viss ödmjukhet i den här frågan.
Fru talman! Jag har redovisat hur situationen var under förra mandatperioden. Jag skall inte hänvisa till fru talmannen igen som var statsråd under den tiden, men jag tror att också hon minns vad hon fick kämpa med i den här kammaren när ni bara bjöd över. Frågan är vilket svar jag skall ge till den här änkan i morgon. Skall hon gå till försäkringskassan och säga att man där har räknat fel? Folkpensionsdelen är ju borta. Det är klart att man har 12 000 kr i inkomst i månaden om man jobbar 40 % tid som lokalvårdare. Då har man givetvis en låg lön, men så blir det ju. Men är det rimligt att detta skulle få den här effekten? Det är detta som jag frågar om. Jag tycker faktiskt att man som statsråd skall kunna överväga om resultatet var rimligt och om detta blev som man hade tänkt sig. Kände man inte till att det skulle få dessa effekter? Varför berättade ni det inte då i propositionen? Det gjorde ni faktiskt inte. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att om man inte gör en återställare beträffande änkepensionerna, om man inte ser till att man klarar detta med pensionärer och bostadsbidrag - vi har haft synpunkter på detta i Folkpartiet - då naggas människors förtroende för den sociala välfärden i kanten. Då skaffar sig alla som har råd egna pensioner för ålderdom, för sjuk och hälsovård osv., och därmed ställs genast kravet på att skatterna skall sänkas därför att man inte får någonting för de skattepengar som man betalar. Folkpartiet och Socialdemokraterna är överens om inkomsttryggheten i välfärdssystemen. Då kan man inte upprätthålla dem, eftersom man inte har skattepengar att betala välfärdssystemen för. Människor kan ju bevisa att de har tecknat egna försäkringar. Då får vi ett fattigt samhälle, fru statsråd.
Fru talman! Som en avslutning vill jag säga att den inkomstprövning som vi nu har infört när det gäller folkpensionsdelen i änkepensionen är en del i ett mycket omfattande saneringsarbete. Det har vi genomfört för att kunna komma till rätta med det stora underskottet i statens budget och för att skaffa oss ett helt annat utgångsläge inför framtiden - och detta för att rädda välfärden och jobben. Inkomstprövningen är utformad så att prövningen börjar först vid en inkomst på 12 000 kr i månaden och om man har en snitthyra på 4 000 kr. De som har en inkomst av - som i de allra flesta fall - eget förvärvsarbete får ta en större del medan de som har de lägsta inkomsterna klarar sig helt från denna inkomstprövning. Så ser förändringen ut. Det är en del i ett mycket hårt och tufft saneringsarbete, samtidigt som vi nu kan se att det börjar ge resultat. 1998 kan vi faktiskt befinna oss i ett helt nytt läge.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Sverige bättre skall leva upp till barnkonventionens krav på att sätta barnen i centrum. Chatrine Pålsson har vidare frågat vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att graden av rättvisa skall öka mellan barnfamiljerna och göras oberoende av vilken barnomsorgsform man väljer. När det gäller Sveriges efterlevnad av barnkonventionen är säkert Chatrine Pålsson medveten om att Sverige för några år sedan avlämnade en rapport till Förenta nationerna. Kommittén för barnens rättigheter, som har till uppgift att bevaka efterlevnaden av konventionen, gjorde endast ett fåtal påpekanden när det gällde Sveriges efterlevnad. Regeringen har därefter tillsatt en kommitté för att gå igenom förhållandet mellan konventionen och svensk lagstiftning och praxis. Kommittén kommer att avge sitt slutbetänkande under sommaren. Vidare arbetar en interdepartemental arbetsgrupp på Sveriges nya rapport till Förenta nationerna. Vad angår barnomsorg, som ju är det egentliga ämnet för interpellationen, innehåller konventionen en artikel som berättigar yrkesarbetande föräldrar att åtnjuta barnomsorg. Jag kan inte se att den svenska barnomsorgen på något sätt skulle stå i strid med vad barnkonventionen kräver. Det är snarare tvärtom så att Sverige både uppfyller och - i barnets intresse - går utöver barnkonventionens krav. Målet för den socialdemokratiska familjepolitiken är att barnets behov och rättigheter skall ställas i främsta rummet. Familjepolitiken har inriktats på att stödja barnfamiljerna ekonomiskt, främst via ett barnbidrag lika för alla barn men också genom bostadsbidrag till barnfamiljer med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Familjepolitiken skall också underlätta för föräldrar att välja den omsorg för barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen. Den sätter barnet i centrum och har genom sin flexibilitet givit familjer med mycket olika villkor möjlighet till tid med barnen efter vars och ens behov. Om varje familj får möjlighet att lösa barnomsorgsfrågan på det sätt den själv önskar skapas större trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet för dem som vill ha det. De flesta av dagens föräldrar ser det också som självklart att det skall finnas daghemsplats till deras barn när de skall börja arbeta efter föräldraledigheten. De samhälleliga målen för barnomsorgen täcker in två viktiga områden, dels skall barnomsorgen göra det möjligt för småbarnsföräldrar att kombinera arbete eller studier med sitt föräldraskap, dels skall barnomsorgen ge barnen pedagogisk stimulans. Barnomsorgen fyller både en arbetsmarknadspolitisk och en pedagogisk/utbildningspolitisk funktion. Målet att kunna erbjuda föräldrarna möjligheter att kombinera föräldraskap med arbete eller studier har varit styrande vid valet av barnomsorgsform under utbyggnaden. Sverige har till skillnad från vissa andra länder valt att utforma barnomsorgen så att det är möjligt för båda föräldrarna att arbeta heltid. Daghem som är öppna hela dagarna och under hela året har därmed kommit att bli den vanligaste svenska barnomsorgsformen. De pedagogiska målen för barnomsorgen har i första hand varit styrande för verksamhetens inre utformning. Den svenska modellen har rönt internationell uppmärksamhet just av den anledningen att vi i Sverige har klarat av att möta både omsorgsbehovet och behovet av pedagogisk stimulans i samma verksamhet. Barnomsorgen fyller också en viktig funktion för de barn som har behov av särskilt stöd för sin utveckling. Det rör sig då inte om någon avgränsad grupp barn med vissa egenskaper utan om vissa barn som tillfälligt eller varaktigt kan behöva mer stöd än andra. Som exempel kan jag nämna barn med koncentrationssvårigheter, känslomässiga eller psykosociala problem och barn med funktionshinder. I dag finns nästan alla barn med funktiosnhinder inom den kommunala barnomsorgen. Att familjer med barn med funktionshinder har fått tillgång till vanlig kommunala barnomsorg har sannolikt bidragit starkt till dessa barns och familjers möjligheter att leva ett normalt liv. Jag vill avslutningsvis hävda att inriktningen av svensk familjepolitik väl stämmer överens med grundtanken i konventionen om barnets rättigheter. Socialdemokratisk familjepolitik sätter barnets bästa i främsta rummet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Maj-Inger Klingvall för svaret som ju är ganska långt, vilket är bra. Men statsrådets utgångspunkt är nästan att alla barn skulle vara lika och att de skulle ha behov av samma sak. Vi kristdemokrater hävdar att det inte är så. Jag vill gärna läsa upp artikel 18 i FN:s barnkonvention: Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare, då de fullgör sitt ansvar för barnens fostran, och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn. Då menar jag, fru talman, att om man har detta som grund så måste man ge ett lämpligt bistånd till föräldrar som vill utöva föräldraansvar och fostrande på det sätt som de anser lämpligt för barnen. Jag tror nämligen att om dagens familjepolitik hade utformats efter barnens bästa, hade familjen själv fått större utrymme att välja den barnomsorg den vill ha. Det står i svaret att man kan välja barnomsorg. Utgångspunkten är också att båda föräldrarna arbetar heltid. De facto är det ju så att många inte har något val. Man kan säga att valfriheten över huvud taget inte finns efter ett år. I ett år kan man vara hemma. Man kan då ha stor valfrihet. Men sedan finns den inte. Det finns inte möjlighet att vara hemma längre tid med sina barn och få ekonomiskt stöd för det, utan den socialdemokratiska regeringen bestämmer att om barnfamiljer skall få stöd så måste de välja barnomsorg enligt socialdemokratisk idé, dvs. dagis eller familjedaghem. Jag tycker att det skall finnas bra barnomsorg. Den skall vara mycket bra och av god kvalitet, och det är den på många håll. Problemet är nu, som statsrådet väl vet, att det är för stora barngrupper, speciellt grupperna för de mindre barnen oftast. Men de facto finns ju inte valfriheten om man vill göra på något annat sätt. Under några månader tilläts ju vårdnadsbidraget att vara verklighet i Sverige. Det var nästan 70 % av de föräldrar som hade barn mellan ett och tre år som valde vårdnadsbidrag, trots att den kommunala barnomsorgen fanns kvar i precis samma utsträckning som tidigare, och vårdnadsbidraget kostade inte mer. Det tycker jag är ett bevis för att det finns behov av att själv få bestämma hur man vill ordna barnomsorgen, och det är ju speciellt viktigt under de första två tre åren då barnen skall utveckla sin egen personlighet. Om föräldrarna skall kunna fullgöra sitt uppdrag, måste de ju få samhällets stöd att fullgöra sitt uppdrag och inte fråntas den möjligheten.
Herr talman! Jag vill börja med att ställa en fråga till Chatrine Pålsson. Hon återgav vad som står i barnkonventionen, och det låg någon sorts underton i det. Menar Chatrine Pålsson att regeringen på något sätt bryter mot FN:s barnkonvention, och i så fall på vad sätt? I dag består ju samhällets stöd till barnfamiljerna av en rad olika delar som bildar en helhet. Vi har förstås barnbidraget, som är lika för alla barn. Vi har bostadsbidraget till barnfamiljer som ges efter behovsprövning. Vi har föräldraförsäkringen, som ju ger stora möjligheter för föräldrarna att bestämma hur mycket de vill arbeta och hur mycket de vill vara hemma hos sina barn. Att föräldraförsäkringen också bygger på inkomstbortfallsprincipen, gör förstås att det också finns möjligheter för papporna att kunna ta ansvar och vara hemma hos sina små barn. Sedan har vi ju en barnomsorgslag som stadgar att kommunerna har en skyldighet att utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn över ett år för de föräldrar som så önskar. Föräldrarna skall också ha möjlighet att säga sitt när det gäller val av barnomsorgsform. Det är det som bildar ramen. Det ger en väldigt stor valfrihet till dagens barnfamiljer. Man kan kombinera arbete och studier med att också ta ett stort ansvar för barnen och familjen. Det finns ett mycket stort stöd för den här livsformen, det här sättet att leva. Det handlar inte om att alla barn, alla föräldrar eller alla familjer är lika. Tvärtom handlar det om att det finns mycket stora olikheter. Det finns olika önskemål och olika sätt att välja hur man vill leva tillsammans i en familj. Denna ram av stöd och service skapar möjligheter till en mycket stor valfrihet. Det vårdnadsbidrag däremot, Chatrine Pålsson, som vi levde med under några månader 1994, verkade ju dessvärre i rakt motsatt riktning. Det gav ingen valfrihet för en ensamstående lågutbildad mamma att välja något annat än att fortsätta förvärvsarbeta och försörja sig själv. Min fråga är: På vilket sätt anser Chatrine Pålsson att regeringen bryter mot FN:s barnkonvention? Jag tyckte ändå att det var det jag kunde läsa som en underton i citatet.
Herr talman! Jag menar att regeringen bryter mot det här genom att inte ge föräldrarna det stöd som de önskar. Man får inte, om man skulle vilja det, vara hemma under barnets första levnadsår. Det var ju de facto så, Maj-Inger Klingvall, att den socialdemokratiska regeringen också tog bort rätten att vara tjänstledig i tre år, även om man fick noll kronor i betalning. Då skapar väl inte samhället förutsättningar för valfrihet? Man tar ju bort valfriheten och talar om för svenska barnfamiljer: Ni är inte myndiga. Ni får inte bestämma det här själva. Ni förstår inte vad som är bäst för era familjer. Kom inte på någon dum tanke om att vara hemma mer med era barn! Jag menar att detta strider mot grundtanken att man skall få vara förälder, att man skall få ta hand om sina barn på det sätt som man tycker blir bäst. Vi kristdemokrater säger många gånger att vi inte tror att det finns några som känner sina barn bättre än föräldrarna. Låt då föräldrarna själva ta ansvar för att ordna det här. Jag tycker att samhället skall underlätta familjernas val, inte styra det. När jag läste att målet för den socialdemokratiska familjepolitiken är att sätta barnets behov och rättigheter i främsta rummet, lät det nästan som en kristdemokratisk deklaration. Familjepolitiken är inriktad på att stödja barnfamiljerna ekonomiskt, främst via ett barnbidrag lika för alla barn, men också genom bostadsbidrag till barnfamiljer med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Men sedan den socialdemokratiska regeringen tog över, har man faktiskt, precis rakt ut, tagit bort flerbarnstillägget. Man har förändrat den beräkning som man gör av bostadsbidragen till att gälla individuella inkomstgränser. Om en familj skulle vilja välja att en förälder är hemma under en viss tid på grund av att det passar barnet bäst, då får den familjen inte något bostadsbidrag. Det innebär väl inte att man underlättar eller att man ökar flexibiliteten och valfriheten, utan det innebär att man snävar in på detta. Jag känner litet grand att samhället vill vara förmyndare när det gäller fråga efter fråga inom barnomsorgen. Det kan jag inte acceptera. Jag är helt säker på att de moderna svenska familjerna inte kommer att acceptera detta i framtiden. Jag tycker att vi i detta sammanhang måste stödja familjerna. Vad finns det för rättvisa i att ca 40 % har noll kronor i subvention när det gäller barnomsorg på grund av att samhällets utbud av barnomsorg inte passar familjerna. Och jag vet att föräldrarna vill sina barns bästa, och då skall de få förutsättningar för det. Sedan skall jag säga en sak till Maj-Inger Klingvall, eftersom jag vet vad hon kommer att säga när det gäller ekonomin. Socialdemokraterna talar i nästan alla inlägg om vilket underskott som de fick ta över, och jag håller med Sigge Godin om det som han sade i den föregående debatten. Men det innebär en direkt samhällsekonomisk förlust att ta bort vårdnadsbidraget. Kommunförbundet och alla andra räknade ut att det kostade ungefär 5 miljarder kronor att ta bort vårdnadsbidraget som var på 2 000 kr i månaden. Sedan kan Maj-Inger Klingvall säga att en ensamstående inte kan klara sig på detta, och det är riktigt. Men det var ingen som fick det sämre, utan fler fick större valmöjlighet. Sedan tycker vi att man skall utveckla och göra detta ännu bättre. Men det är idén som jag vill slåss för.
Herr talman! Jag kan egentligen inte förstå hur Chatrine Pålsson kan säga det som hon sade sist i sitt inlägg. Jag tror inte att det finns en enda svensk barnfamilj som skulle instämma i att den inte är myndig. I Sverige är barnfamiljerna oerhört väl medvetna. De vet mycket väl vad de har för möjligheter att få stöd av olika slag, och de är mycket väl medvetna om sina barns behov. Med detta som grund väljer de livsinriktning och hur de vill ha de i sina familjer och hur föräldraskapet skall se ut - vilket ansvar mamma och pappa skall ta. Vi har fantastiska familjer och fantastiska föräldrar i vårt land, och jag blir mycket ledsen när Chatrine Pålsson säger detta om dagens föräldrar och familjer. Chatrine Pålsson säger att man inte skulle kunna få vara hemma under barnets första året. Jag förstår inte alls vad hon menar. Föräldraförsäkringen ger ju väldigt stora möjligheter för föräldrar att vara hemma under barnets första år men också att välja att ta ut föräldraförsäkringen i etapper. Den är ju flexibel. Från den 1 januari 1998 höjer vi också föräldraförsäkringen till 80 %. Det kommer att öka möjligheterna till flexibilitet. Flerbarnstillägget fasas ut på ett sådant sätt att de familjer som har haft flerbarnstillägg får behålla det. Däremot tillkommer inte några nya. Bostadsbidrag får man i förhållande till sin inkomst. Det har inget att göra med familjesituationen - om någon är hemarbetande eller arbetar - utan det har att göra med familjens inkomst. Det stöd som vi ger går till alla familjer i vårt land oavsett vilket val de gör och hur de vill leva. Alla barn har förstås möjligheter att få barnbidrag, och familjerna har rätt att få bostadsbidrag. Föräldraförsäkringens grundnivå finns för alla. Många kommuner erbjuder öppen förskola, och alla barn har rätt till deltidsförskola, så att alla barn får stöd. I samhällets stöd finns grunden för en mycket omfattande valfrihet. Men om man väljer att vara hemma på heltid med sina barn längre än den tid som ersättningen från föräldraförsäkringen räcker, kan man ju inte förvänta sig att få betalt för den tiden. Det finns inget ekonomiskt utrymme för det. Det exempel som Chatrine Pålsson redovisar och som handlar om vad vårdnadsbidraget skulle spara åt kommunerna har jag inte sett något belägg för eller någon grundligare analys av. Det som gjort att vi i vårt land haft sådana möjligheter som vi haft att bygga ut välfärdspolitiken är ju att både män och kvinnor har förvärvsarbetat, och förvärvsarbetar, i så hög grad. Det ger inkomster och möjligheter till en utbyggd barnomsorg. Föräldrarna betalar genom eget förvärvsarbete vad barnomsorgen kostar. De är förstås också med och betalar genom skatten när det gäller bidrag som också går till barn med hemarbetande föräldrar.
Herr talman! Tyvärr måste jag nog göra Maj-Inger Klingvall besviken genom att säga att svenska barnfamiljer inte känner sig myndiga i dag. Jag har träffat väldigt många. På FN:s familjedag den 15 maj t.ex. träffade jag många som var ganska förtvivlade över sin situation. Barnfamiljerna känner inte att deras insats är något värd eller att de har rätt att välja den här formen och få något som helst stöd för det. Valfriheten finns bara så länge föräldraförsäkringen gäller, inte därefter. Maj-Inger Klingvall säger att man räknar bostadsbidraget i förhållande till den totala familjeekonomin. Det gör man inte alls. Om den ena föräldern tjänar 160 000 kr om året eller om båda föräldrarna tjänar 80 000 kr var innebär en väldigt stor skillnad. Jag och mitt parti har faktiskt arbetat för att man skall se familjens ekonomi som en enhet, men det går tydligen inte. I stället är det individuella inkomstgränser som man skall se till, därför att arbetslinjen skall främjas. Men vilken arbetslinje? Det är ju så oerhört ont om jobb i dag att det är nästintill cyniskt att säga att folk skall ut i arbete, dvs. att hävda arbetslinjen. Låt familjen själv bestämma hur den skall ordna sin inkomst! Det är väl den totala familjeekonomin som är viktig. Sedan vill jag fråga Maj-Inger Klingvall: Varför utnyttjades vårdnadsbidraget av så många svenska barnfamiljer om man nu inte ville ha det så? Av procentsatserna kan jag utläsa att många socialdemokrater också har utnyttjat vårdnadsbidraget. Kom inte och säg att det skulle vara billigare med samhälleliga subventioner än att ge familjen ett visst bidrag! Stora pengar subventioneras ju när det gäller barnomsorgen. Det är viktigt att komma ihåg att det i det sammanhanget handlar om många år.
Herr talman! Vi socialdemokrater vill driva en familjepolitik som sätter barnens levnadsvillkor i främsta rummet, en familjepolitik som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och som stärker kvinnornas ställning i arbetslivet. Den socialdemokratiska familjepolitiken har lett till att vi i dag lever i ett av världens mest jämställda länder. Kvinnor och män kan kombinera förvärvsarbete och föräldraskap, och svenska kvinnor har därigenom uppnått en unik frihet. Föräldraförsäkring, god barnomsorg och barnbidrag är alla hörnstenar i den socialdemokratiska familjepolitiken. Vill man förbättra barnfamiljernas ekonomi och samtidigt öka valfriheten och jämställdheten krävs det en politik som är sådan att man ser till att det finns en god barnomsorg tillgänglig för alla barn. Det krävs också en politik för full sysselsättning för att alla föräldrar som vill arbeta skall kunna göra det. Förvärvsarbete är den faktor som har största betydelsen för familjernas ekonomi och för jämställdheten.

Fru talman! Överallt där offentlig makt utövas måste det finnas insyn och granskning. Det är en viktig del av vår demokrati. Maktmissbruk, korruption och olikhet inför lagen måste förebyggas, påtalas och avlägsnas. Inget land som vill kalla sig demokratiskt kan undvara en kraftfull kontrollmakt, och ett politiskt system som vill åtnjuta sina medborgares förtroende måste granskas och kontrolleras. Men även kontrollmaktens organ måste åtnjuta förtroende och ha en hög status för att kunna fullgöra sina uppgifter på ett för medborgarna trovärdigt sätt. Ett av mina mål som ordförande i konstitutionsutskottet har varit att stärka KU:s trovärdighet och inflytande. Min önskan har varit att koncentrera granskningen på konstitutionella och administrativa frågor och söka hålla borta de rent partipolitiska värderingarna i utskottets bedömningar i granskningsbetänkandet. Jag tycker att utskottets ledamöter har lyckats hyggligt med den målsättningen, med något undantag, i årets betänkande. Jag tror att ett sådant arbetssätt på sikt stärker granskningens trovärdighet, och därmed stärks också dess betydelse. Att utskottet i sitt betänkande koncentrerar sin granskning på de konstitutionella och administrativa frågorna behöver dock inte leda till att ledamöterna i kommentarerna runt granskningen avstår från att göra partipolitiska värderingar och kommentarer. Det är inget fel i det. Vi är ju faktiskt politiker också. En granskning av regeringen får enligt min mening inte vara tandlös. Den skall drivas med envishet, fasthet och misstänksamhet. En sådan granskning är inte alltid behaglig, vare sig för granskaren eller för den som granskas. Men vi har ju faktiskt inte fått vårt uppdrag för att det skall vara skojigt eller bekvämt. Utfrågningar, t.ex., kan kännas detaljrika, påfrestande och tjatiga. Men det är faktiskt vår roll att vara envisa, gnetiga och vetgiriga. Vårt uppdrag är att hitta fel, även små fel, för att förebygga att de stora felen över huvud taget begås. Regeringen, oavsett kulör, skall ligga under ständig lupp för att aldrig frestas till att ta genvägar över lagparagraferna. Den som inte har uppfattat sin roll så i granskningsarbetet tror jag har hamnat på fel plats. I regel väcker de ärenden som anmäls till KU av riksdagsledamöter störst uppmärksamhet. De tunga administrativa granskningarna sker mer i tysthet, men spelar en stor roll för utvecklingen av regeringens administrativa praxis. En del av de anmälda ärendena i år har, liksom tidigare år, inte föranlett något uttalande från utskottet sida. Man kan tycka att sådana anmälningar är meningslösa och inte borde ha gjorts. Jag kan i viss mån instämma i ett sådant påstående. Men samtidigt är det viktigt att även sådana frågor kan granskas av utskottet. Vi kan på ett objektivt sätt redovisa alla fakta i sådana ärenden. Det kan vara viktigt att kunna redovisa ett händelseförlopp, vad som faktiskt har hänt. Det kan vara klargörande att redovisa grunderna för ett visst ifrågasatt regeringsbeslut. Ofta har sådana anmälningar sin grund i något mediepåhopp på regeringen. Det är bara att beklaga att de medier som har skapat upphetsningen inledningsvis inte redovisar utfallet av granskningsärendena, som ju faktiskt kan vara mycket klargörande. Jag kommer att redovisa några sådana frågor som exempel. Det har påståtts att regeringen använder biståndsmedel till att förse de baltiska staterna med kustbevakningsfartyg som skulle vara utrustade med signalspaningsutrustning. Därmed skulle fartygen kunna användas till att spionera på Ryssland. Vi har kunnat klarlägga att det inte finns någon spaningsutrustning på dessa båtar, att regeringen inte heller har någon avsikt att utrusta dem på ett sådant sätt och att inget u-landsbistånd har använts för att finansiera båtarna. Misstankar om att regeringen har utövat ministerstyre gentemot Konkurrensverket beträffande Postens av Konkurrensverket ifrågsatta portoprissättning har kunnat vederläggas. Genom ett uttalande stöttade Kommunikationsdepartementet Posten i ett annat, modifierat portoprissystem. Regeringen ifrågasatte således inte Konkurrensverkets beslut gentemot Posten. Det har klarlagts att utrikesministern hade laglig rätt att besluta om extra jullön till UD:s anställda. Utskottet har inte uttalat sig om lämpligheten av utrikesministerns beslut. Det får hon ta ett politiskt ansvar för inför sina väljare. Vi har fått ett klarläggande om att de opolitiska tjänstemännen inom Regeringskansliet inte skall tvingas att delta i politisk informationsverksamhet om regeringsförslag. På något departement hade tjänstemännen fått sådan skriftlig information att de kunde befara att de skulle beordras att medverka i politisk informationsverksamhet. I några ärenden gör vi påpekanden som vi förväntar oss att regeringen tar till sig. Vi anser t.ex. att regeringen bör ta upp överläggningar med partierna för att åstadkomma gemensamma regler för olika regeringar när det gäller frågor om jävsregler och andra intressekonflikter, t.ex. redovisning av aktieinnehav och liknande. Det är inte bra att reglerna ändras varje gång Sverige byter regering. Vi anser vidare att de brister i olika typer av ärenden som handlagts inom Utbildningsdepartementet, och som utskottet har kunnat notera under en följd av år, borde ha åtgärdats för länge sedan. Vi har kunnat konstatera att det fortfarande finns brister vid konsultupphandling i departementen. Underlag för upphandlingar och skriftliga avtal saknas bl.a. Samtidigt skall sägas att det har skett förbättringar efter våra tidigare granskningar. Men vi ger oss inte förrän det saknas anledning till kritik. Utskottet ger Anders Sundström en liten knäpp på näsan i ett ärende som handlar om en ordväxling mellan Konkurrensverket och Anders Sundström. Konkurrensverket har helt i enlighet med sin instruktion sänt rapporter till regeringen, som kritiserar kommuner för att bedriva näringsverksamhet inom områden där det finns en fungerande privat konkurrens. När ställföreträdande generaldirektören i Konkurrensverket skrev en artikel om detta, uttalade Anders Sundström att "Konkurrensverket inte inkommit med denna uppfattning till regeringen" samt att "verket lånar sig till politiska syften". Utskottet konstaterar att generaldirektörens artikel är helt i linje med de uppfattningar som verket tidigare har fört fram som ett led i den verksamhet som åligger verket. Med detta menar utskottet, enligt min mening, att Sundströms påhopp inte hade fog för sig. Myndigheter måste få agera enligt sin instruktion utan att bli misstänkliggjorda för att agera politiskt. Fru talman! I årets granskning finns några ärenden av mycket stor vikt, där utskottet antingen kritiserar ett statsråd eller gör mycket viktiga påpekanden som regeringen måste ta till sig. Trots att frågorna är mycket kontroversiella har utskottet enats i sin bedömning. Det gäller kritiken av Thage G Peterson. Det gäller regeringens samråd med EU-nämnden. Vidare gäller det utvärdering av praxis beträffande begreppet följdleveranser inom vapenexporten. Jag återkommer senare under dagen till Arbogaaffären och EU-frågorna. Redan förra året ville några i utskottet att vi skulle kritisera praxisutvecklingen när det gällde begreppet följdleveranser inom vapenexporten. Jag tycker att det var mycket klokt av utskottet att avstå från att då ta ställning och i stället göra den mycket genomgripande och noggranna analys av riktlinjerna för vapenexport i detta avseende och av praxisutvecklingen. Utskottet är överens om att regeringen måste överväga att precisera de avsnitt i riktlinjerna för vapenexporten som behandlar följdleveranser. Jag tror inte att utskottet efter den rudimentära behandling som frågan av tidsskäl fick i förra årets granskning hade kunnat enas om en sådan slutsats. Det är ganska hårda ord som utskottet fäller när det gäller överensstämmelsen mellan riktlinjernas text om s.k. följdleveranser och den praxis som har utvecklats. I 1971 års riktlinjer nämns reservdelar. I 1993 års riktlinjer nämns, förutom reservdelar, ammunition och andra leveranser. Inte med ett ord i själva riktlinjerna preciseras vad som menas med andra leveranser. Under granskningen har vi dock fått klart för oss att det under åren har utvecklats en lång lista för tilllämpningen och därmed för praxisutvecklingen om vad som avses med begreppet följdleveranser. Inte med ett ord finns heller preciserat vad som avses med uttrycket "eller där det annars vore oskäligt att inte ge tillstånd". Krigsmaterielinspektören trodde att uttrycket lämnade en vidöppen dörr för export av vapen som över huvud taget inte hade någon koppling till tidigare levererad materiel. Leif Pagrotsky ville under utfrågningen inte närmare precisera hur uttrycket skulle tolkas. Och hur skulle han ha kunnat göra det? Det finns ju ingen vägledning, vare sig i riktlinjerna eller förarbetena. T.o.m. i en så viktig fråga som bedömningen av tillståndet när det gäller mänskliga rättigheter i mottagarlandet är riktlinjerna motstridiga och därmed också praxis oklar. Det finns ytterligare tvister att dra fram, men jag avstår här och nu från att göra det och hänvisar i stället till det omfattande betänkandet. Min bedömning är att den misstro som finns om att allt inte går rätt till och det hyckleri som vapenexporten kritiseras för till stor del har sin grund i bristande klarhet och tydlighet i riktlinjerna och den praxisutveckling som skett inom begreppet följdleveranser. Jag talar då inte om proffstyckare som deltar i debatten om vapenexporten utan om intresserade medborgare i allmänhet. Jag förstår dem. Jag har själv inte varit medveten om den utveckling som skett successivt sedan åtminstone 1986. Då användes begreppet följdleverans när det gällde export av helt nya kanoner, trots att riktlinjerna på den tiden ju bara talade om reservdelar. Jag känner inget behov av att kritisera något enskilt statsråd eller någon speciell regering, inte heller utrikesutskottet som ju förbereder riksdagens beslut om vapenexportfrågor eller konstitutionsutskottet som ju granskar. Jag tycker att alla som har kommit i kontakt med de här frågorna i en eller annan form bör känna sitt ansvar för den rådande situationen. Möjligen bör Medborgarkommissionen undantas. Dess granskning 1988 träffade huvudet på spiken och borde ha tagits mer på allvar. Man sade att riktlinjernas utformning och precisering hade kommit att bli en belastning för svensk politik. Riktlinjerna borde därför ersättas med en ordning som bättre svarade mot verkligheten. Det var för snart tio år sedan, och vi lever fortfarande i ett tillstånd där riktlinjer och verklighet har väldigt litet med varandra att göra. Så skapas misstro mellan förtroendevalda politiker och folket. Låt oss snabbt tillsammans undanröja orsaken till denna del av misstron mot oss politiker. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i samtliga de frågor som jag har behandlat i det här anförandet. Jag och Håkan Holmberg återkommer till reservationerna senare i debatten.

Fru talman! Årets granskningsbetänkande är intressant i många avseenden. Utskottet har enligt min mening också i sina skrivningar på ett föredömligt sätt hållit gränslinjen till den s.k. gråzonen, dvs. inte överskridit den gräns där det inte längre är fråga om konstitutionell granskning utan mera en fråga om partipolitiskt tyckande. Det återstår att se, fru talman, om deltagarna i dagens granskningsdebatt har den inre styrka som behövs för att hålla den klara konstitutionella linje som i så hög grad präglar årets betänkande. Birgit Friggebo har berört och som utskottet genomför varje år föregås ofta av medial tystnad. Sannolikt beror det på att våra högt värderade journalister saknar förmåga att spegla principiella frågor där det råder stor samstämmighet mellan riksdagens partier. Det betyder dock inte att den administrativa granskningen är ointressant, tvärtom. Där finns många exempel på att utskottets kontroll av regeringens göranden och låtanden är mycket betydelsefull. Vi vet av erfarenhet att Regeringskansliet tar till sig och beaktar de synpunkter på regeringsarbetet som blir resultatet av en seriös granskning. Det är således ett viktigt arbete som utskottet här utför. Ett sådant exempel är utskottets fördjupade granskning av Utbildningsdepartementets administration. Där har utskottet, som Birgit Friggebo var inne på, under en följd av år iakttagit olika förekommande brister. F.d. statsrådet Per Unckel i den borgerliga regeringen fick kritik för detta. De av KU påtalade bristerna i departementets funktionssätt har nu lett fram till förändringar. I dag avviker inte Utbildningsdepartementet från övriga departement när det gäller den interna administrativa verksamheten. Ett annat exempel är de stora brister vid konsultupphandlingen som uppmärksammades av utskottet under den borgerliga regeringstiden. Även här har KU:s granskning givit resultat. Åtgärder har numera vidtagits för att få till stånd lämpliga rutiner vid upphandling. Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 1994. Riktlinjerna för upphandling i Regeringskansliet fastställdes i september samma år. Likväl har det vid årets granskning visat sig att det fortfarande finns brister, och mot denna bakgrund understryker utskottet att det finns skäl för Regeringskansliet att även fortsättningsvis ge akt på att reglerna om upphandling noga efterlevs. Jag vill gärna understryka att KU:s granskning av regeringen inte är något spel för galleriet. Den är ett seriöst arbete. Den regering eller de statsråd som inte inser detta kan räkna med att få smaka på den bittra kalk som en brännmärkning av KU innebär. Utskottet har också gjort en genomgång av de anslag som stod till regeringens disposition budgetåren 1993 95. Här berörs således i huvudsak Carlsson ledde. Genomgången har visat att Statsrådsberedningens anvisningar i Gula boken inte till fullo följts. Undersökningen visade också på andra brister när det gäller användningen av det anslag som står till regeringens disposition. De redovisas utförligt i betänkandet. Ibland har anslagen använts för ändamål som kan ifrågasättas mot bakgrund av de ändamål som anslagsposten har enligt sin beteckning. I vissa fall har anvisats medel för merutgifter som egentligen inte ligger inom ramen för vad riksdagen ansett skall utgöra merutgifter. Listan på brister i detta avseende är ganska omfattande. Granskningen har visat att här finns förfaringssätt som är ytterst tveksamma och som i en framtid inte bör förekomma. Utskottet förutsätter att regeringen i sitt fortsatta arbete beaktar detta. Utskottet har även i år granskat utvecklingen inom kommittéväsendet när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor. I stort sett kan man säga att utvecklingen går i rätt riktning, men fortfarande återstår dock mycket att göra för en bättre representation i detta sammanhang. Utskottet understryker därför vikten av att ytterligare ansträngningar görs för att nå målet: en jämn könsfördelning mellan kommittéerna. I sin inledning sade Birgit Friggebo att Anders Sundström hade fått en knäpp på näsan för sitt uttalande. Jag har svårt att förstå vad hon egentligen baserar sitt uttalande på. Läser man på s. 193 vad utskottet egentligen har sagt kan man möjligen diskutera vem som har fått en knäpp på näsan: om det är det uttalande statsrådet eller om det är någon annan. I betänkandet slås ju trots allt fast att Anders Sundström som framgår av skrivningen inte har uttalat sig på något sätt som kommer i konflikt med grundlagsbestämmelsen 11 kap. 7 §. Jag får väl rekommendera värderade fru ordföranden att kanske på nytt studera vad utskottet egentligen har kommit fram till för slutsats. Fru talman! Jag övergår nu till frågan om praxisutvecklingen beträffande följdleveranser i samband med export av krigsmateriel. Det här är ett av de större granskningsärenden i ämnet krigsmaterielexport som konstitutionsutskottet har hanterat.

Vid förra årets granskning av viss export av krigsmateriel till Oman ansåg utskottet att problemen med följdleveransbegreppet nått ett slags all time high. Det ledde oss fram till att genomföra en särskild granskning av praxisutvecklingen på det här området. Det som har kommit ut av KU:s granskning är, enligt min mening, följande: 1. Vi har genom ett studium av ett fyrtiotal ärenden och ett antal promemorior från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, fått bättre kunskap om terminologi, procedurer och bedömningsgrunder beträffande följdleveranser. Det har onekligen skapat viss klarhet, som förhoppningsvis gör oss bättre skickade att framgent handskas med vad som avses med följdleveranser. 2. Vi har funnit att begreppet följdleverans visat en tendens att förändras både vad gäller det faktiska innehållet och vid tillämpningen av riktlinjerna. Vi har klarlagt att följdleveranser t.ex. kan vara liktydigt med nya exemplar av vapen som tidigare levererats till en viss mottagare. Ansvariga ministrar har under en följd av år undvikit att uttrycka sig på det sättet. Numera vet vi vad såväl "gamla åtaganden" som "nya åtaganden" betyder i klartext. Det hade naturligtvis varit en fördel för den seriösa debatten om export av krigsmateriel om den oklarheten hade rensats bort på ett tidigare stadium. Oklarheter på denna punkt gynnar bara dem som inte önskar föra en seriös debatt i dessa frågor. 3. Ett enigt utskott har landat på slutsatsen att det finns anledning att undersöka förutsättningarna för en ordning som har utsikter att ange villkoren på längre sikt på det här området. Utskottet tror inte att den nuvarande regleringen av krigsmaterielexporten med hjälp av riktlinjer bör ersättas med lagstiftning. KU anser att det system vi har, med prövning av varje ärende för sig, under medverkan av ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ och med en möjlighet att låta regeringen avgöra i sista hand i grunden är ett bra system. 4. Den svaga punkten i det nuvarande systemet är, enligt utskottets bedömning, riktlinjernas utformning när det gäller just följdleveranser. Vi har i vår analys kommit fram till att riktlinjerna är allmänt hållna och inte alltid lätta att tolka. Det ger upphov till olika meningar om tillämpningen. Vi kan konstatera att vissa viktiga förändringar av praxis inte har arbetats in i riktlinjerna. Ett exempel på detta är det s.k. systemberoendet, som får en allt viktigare roll i bedömningarna i takt med den vapentekniska utvecklingen. Den begreppsapparat som utvecklats i det praktiska arbetet underlättar naturligtvis vårt arbete som granskare men ger inte den breda allmänheten motsvarande hjälp. 5. Mot den bakgrund som jag nu tecknat framhåller utskottet att det finns anledning för regeringen att överväga och precisera avsnittet om följdleveranser i riktlinjerna för exporten av krigsmateriel. Det är min förhoppning, fru talman, att KU med det arbete som vi nu redovisar har lagt en god grund för regeringens överväganden. Jag vill särskilt framhålla att den enighet i bedömningen som utskottet visat på sitt sätt är ett styrkeprov, som ger extra tyngd åt KU:s rekommendationer till regeringen. Till syvende och sist, fru talman, vill jag beröra det märkliga förhållandet att en väckt granskningsfråga som ännu inte sakbehandlats i utskottet likväl blivit föremål för en reservation. Jag tänker på frågan om kronförsvaret. Vid en första genomläsning förefaller Moderaternas och Folkpartiets reservation en smula märklig. T.o.m. någon med ett ganska tränat läsaröga kan ha svårt att förstå vad som egentligen skiljer reservationen från vad utskottsmajoriteten enat sig kring. Vi är överens om att många omständigheter kring kronförsvaret ligger utanför KU:s område för granskning och att det vore fel att genomföra en KU granskning utan att frågor som rör Riksbankens agerande och vissa andra ekonomiska bevekelsegrunder kartlagts och undersökts. Min slutsats är att Folkpartiet och Moderaterna är mindre benägna än övriga partier i KU att få frågan så snabbt som möjligt belyst utifrån olika perspektiv. Frågan om kronförsvaret tycks vara ett område där Moderaterna och Folkpartiet helst vill mörka och förskjuta en genomlysning av ämnet så långt bort i tiden som möjligt. Den frågan borde få sitt svar här i dag. Den måste besvaras. Jag vill understryka att det finns ett utbrett intresse hos en stor svensk allmänhet att ännu obesvarade frågor om kronförsvaret från 1992 blir ordentligt belysta. Också om detta borde alla partier i riksdagen kunna vara ense. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag har bara några små randanmärkningar. 1992 kommer Håkan Holmberg senare att ta upp. När det gäller Anders Sundström har jag inte påstått att han har gjort uttalanden som har kommit i konflikt med grundlagsbestämmelser av olika slag, utan jag har just använt orden "en liten knäpp på näsan". Utskottet kan ju konstatera att Konkurrensverket har handlat helt i enlighet med sin instruktion. De uppgifter som framfördes i en artikel hade tidigare lämnats in till Regeringskansliet, helt i enlighet med det uppdrag som Konkurrensverket har. Därför kanske det var överord av Anders Sundström att påstå att Konkurrensverket för det första inte hade talat om denna inställning för regeringen tidigare, vilket alltså var helt fel, och för det andra hade deltagit i en politisk kampanj. Det är ju utskottets bedömning att de uttalanden som Lennart Göranson gjort har legat i linje med de uppfattningar som Konkurrensverket tidigare fört fram som ett led i den verksamhet som åligger Konkurrensverket. Jag menar inte att detta på något sätt är en stor fråga. Jag vill bara litet grand justera det Kurt Ove Johansson sade. När han talade om Utbildningsdepartementet verkade det som om problemen där hade startat under Per Unckels tid som utbildningsminister. Så var det förvisso inte. Det var under en lång följd av år som det fanns brister, och de förändringar och förbättringar som vi nu kan se påbörjades redan under
Fru talman! Låt mig börja med det sista. Det är riktigt att det kanske kan sägas, när vi granskade Utbildningsdepartementet i ett tidigare sammanhang, att man ärvde vissa problem när det gällde organisationen. Å andra sidan står det nog helt klart att under den tid som Per Unckel var chef för Utbildningsdepartementet - det har vi ju granskat en gång i utskottet - hade de brister som säkert hade funnits också tidigare ytterligare förstärkts. Det var det som gjorde att utskottet skrev som man skrev. Men det är ingen idé att bråka om påvens skägg. Det viktigaste är ju det som utskottet har påtalat och att man från Regeringskansliets sida åtgärdar just detta. Jag håller med Birgit Friggebo om att det här med Anders Sundström inte är någon stor sak. Det enda som jag reagerade mot var att fru ordförande använde begreppet knäpp på näsan. Jag tycker inte att man kan läsa in ett sådant uttryckssätt i vad utskottet har skrivit. Jag tyckte att det var ganska onödigt med tanke på det annars så briljanta anförande som fru ordförande höll. Det är viktigt att vi håller oss inom gränslinjen för den konstitutionella granskningen. Då var det där ett kanske obetydligt, men ändock övertramp i den grå zonen. Det tyckte jag var litet onödigt. Men det har ju rättats till nu.
Fru talman! Jag märker att Kurt Ove Johansson vill försöka inskränka den diskussion vi har här i kammaren i dag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att utskottet i sina betänkanden och i det vi skriver håller oss till det som vi skall syssla med. Vi skall granska statsrådens tjänsteutövning, den administrativa praxisen och hålla oss till de konstitutionella administrativa frågorna. Men det får inte, som jag sade i mitt inledningsanförande, hindra att vi som politiker också i debatter och i kommentarer runt granskningen kan göra politiska kommentarer och värderingar. Vi skall inte reducera oss till något slags amatörjurister, utan fullt ut fylla vår roll som politiska granskare. Men det skall inte ske i de betänkanden och de skrifter som vi ger ifrån oss.
Fru talman! Jag vill bara konstatera att vad utskottet skriver på s. 193 i sitt betänkande är att Anders Sundström har hållit sig inom ramen för vad som stadgas i 11 kap. 7 §. Vi har inte granskat vad Lennart Göransson egentligen har sagt. Det ligger utanför vårt kompetensområde. Det som är konstitutionellt intressant är ju att konstatera att Sundström inte har överträtt 11 kap. 7 §. Det är det jag tycker är viktigt. Då tycker inte jag att det finns stöd för påståendet att han har fått en knäpp på näsan.

Fru talman! När nu nästan tre år har gått av den fyraåriga mandatperiod som inleddes 1994 börjar det ändå bli möjligt att göra ett preliminärt bokslut över hur den socialdemokratiska regering som vi har haft har skött sig i ett antal avseenden, inklusive utifrån konstitutionella utgångspunkter. Det är nu inte konstitutionsutskottets uppgift att göra politiska bokslut. Det tillkommer väljarna. Deras besked kommer i sinom tid. Här handlar det i stället om hur regeringen har skött själva utövningen av regeringsmakten i konstitutionellt och administrativt hänseende. Det är, när man tittar litet närmare, en förbluffande bild som framträder. Det är det inte minst om man jämför med den tidigare fyrpartiregeringen Bildt, också den liksom den nuvarande regeringen en minoritetsregering. Rimligtvis borde en fyrpartikoalition, som tillika var en minoritetsregering, ha kännetecknats av ständiga statsrådsskiften, oändliga långbänkar, jättelika samordningskanslier och ständiga voteringsnederlag i kammaren. En sådan regering borde ha saknat respekt utomlands och dess ledare borde naturligtvis inte ha varit efterfrågad för tunga uppdrag utanför Sveriges gränser. Nu har det i själva verket, när man tittar närmare, varit precis tvärtom. Sedan 1994 har vi bytt statsminister. Ett stort antal statsråd har bytts ut - mot en enda förändring under regeringen Bildts tre år. Visserligen kanske man inte har bytt ut så många som man borde ha gjort under den nuvarande regeringen, men i alla fall. Vi är t.ex. inne på det tredje statsrådet som handlägger vapenexportfrågor under tre år. Regeringen Bildt klarade sig med en person och undvek måhända därigenom på grund av personens kompetens och på grund av kontinuiteten alla de vapenexportproblem som har drabbat den nuvarande regeringen. Statssekreterare har bytts ut i samma tempo. Man kunde vidare tro, fru talman, att en enpartiregering skulle behöva betydligt mindre samordningsverksamhet i Regeringskansliet, men inte alls. Det är samma nivå på de kanslihusanställda, åtminstone antalsmässigt sett, som under den borgerliga tiden. En gång talades det om att det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet - det här var före 1976 - hade gett en rent unik erfarenhet i det praktiska regeringsutövandet. En kader av mot socialdemokratin lojala ämbetsmän, tillsammans med erfarna socialdemokratiska statsråd med många år i kanslihuset, garanterade en kvalitet på regeringsutövandet som, oavsett det politiska innehållet, höll en anständig nivå. Det här är nu faktiskt, när man tittar närmare, borta. Tvärtom har regeringarna Carlsson och Persson kännetecknats av osedvanligt mycket konstitutionellt och administrativt sjabbel, från Arboga till Peking. Man har ibland svårt, när man ser på alla de här incidenterna som alltså skiljer sig från den tidigare regeringen Bildt, att frigöra sig från misstanken att en del bottnar i något så elementärt som brist på kunskaper om riksdagens arbetsformer, på parlamentarisk erfarenhet och på kunskaper om internationella förhållanden och förvaltningsteknik. Borta är de gamla stabila socialdemokratiska regeringarna av folkhemssnitt. Valhäntheten har i stället kommit att känneteckna regeringarna Carlsson och Regeringarna Carlsson och Persson har i varje fall visat, decennier av regeringserfarenhet inom det socialdemokratiska partiet till trots, att man i alla fall inte för närvarande besitter någon särskild regeringskompetens. Nu har man överlevt ändå. Opinionssiffror är ju naturligtvis ingenting annat än indikationer. Det är valresultatet som avgör. Man får väl fortsätta med regeringsombildningar fram till valet 1998. För de statsråd som eventuellt då försvinner finns landets största fallskärm till statsministerns förfogande, nämligen hela statsförvaltningen. Som vid det här laget till tjänsteåren ganska gammal ledamot av KU har jag, med det perspektiv som åren i utskottet ger, förvånat mig över en del av de anmälningar som grundar sig på konkreta händelser, som vi nu har haft att ta ställning till. Det har varit litet väl mycket sjabbel. Det kan inte bara vara tillfälligheter. Det finns på något sätt något slags systematik i den här valhäntheten. Vi skall senare i dag diskutera enskilda frågor. Utskottet riktar på några punkter enhällig kritik mot enskilda statsråd. Det är t.ex. unikt med kritik av det slag som riktas mot förutvarande försvarsministern i samband med Volvo-Arboga-affären, och jag skall återkomma till detta. Får jag också peka på några ärenden som inte kommer upp senare. Pierre Schoris uttalande i TV om ett enskilt ärende som berörde en enskild person är naturligtvis ett exempel på den brist på parlamentarisk erfarenhet och konstitutionellt kunnande som jag här har pekat på. Så gör man rimligtvis inte om man kan konstitutionen och om man har erfarenhet. Det här kan synas som en bagatell. Det är det naturligtvis inte för de individer som drabbas. Man får ett besked i TV om att föräldrarna får stanna. Sedan får man omedelbart veta att det som statsrådet sade ingalunda är förankrat i det departement som finns. En liten sak, fru talman, kan naturligtvis vara traumatisk för den som drabbas. Vi har också granskat en del av utvecklingsbiståndet till Kuba och Vietnam. Vi har kunnat konstatera att det demokratikriterium som riksdagen bl.a. har satt upp för u-hjälpen kunde ha följts upp på ett bättre sätt. När det gäller vapenexporten och de s.k. följdleveranserna är det glädjande att utskottet har kommit fram till en begäran om att regeringen skall se över följdleveransbegreppet. Jag har ändå någon erfarenhet av dessa frågor. Därför vill jag, fru talman, varna för att tro att man med hjälp av nya bestämmelser kan lösa hela den här problematiken. Utvecklingen går rasande snabbt. Nya vapensystem kommer till. Nya komponenter integreras. Högteknologiprodukter låter sig inte definieras på det sätt som vi är vana vid när det gäller att ta ställning till reservdelar, ammunition och annat, till krigsmateriel. Att tro att vi nu löser problemen är ungefär lika naivt som att kräva att regeringen skall se till att alla barn är snälla och att det är vackert väder varje dag. Det kommer även i fortsättningen att bli en prövning från fall till fall. Det kommer att bli många svåra avgöranden, och ytterst har naturligtvis regeringen ansvaret i den här typen av frågor. Det kan den aldrig komma ifrån. Fru talman! Vi kan göra en snabb konstitutionell tillbakablick. 1990-talet har bevisat att en bred regeringskoalition kan utöva regeringsmakten - oavsett vad man tycker om politiken; den må vi ha olika meningar om - väl så effektivt som en enpartiregering. Allt tal, fru talman, om att koalitioner leder till minskad effektivitet i regeringsutövandet har visat sig vara fel. Med ett preliminärt facit i hand kan vi tvärtom konstatera att det inte är antalet partier i en regering som är avgörande för effektiviteten i regeringsutövandet. Regeringarna Carlsson och Persson visar tvärtom att ett enda parti som utövar regeringsmakten kan - jag säger bara kan - vara mer oenigt i väsentliga politiska frågor än fyra partier i en koalition. Det har vi fått svart på vitt på nu. Ytterst handlar det naturligtvis om hur en regering leds, och det bör vara något att hålla i minnet inför det val som nu närmar sig.
Fru talman! Det som Anders Björck tog upp sist, det förestående valet, präglade nog hans konstitutionella anförande i dag. Det var mer ett politiskt inriktat anförande än en konstitutionell granskning. Jag konstaterar att Anders Björck har en stor förmåga att göra det omöjliga. I den här granskningsdebatten diskuterar han frågor som egentligen inte har varit föremål för diskussion i utskottet och i det här betänkandet. På en punkt lyckades faktiskt Anders Björck ändå träffa rätt. Det gällde krigsmaterielexporten. När det gäller granskningen av den är nog Anders Björck och jag ganska överens. Det finns anledning, fru talman, att säga några ord om detta med långbänk som Anders Björck inledde sitt anförande med. Även om tiden löper snabbt minns jag fortfarande hur den borgerliga regeringen hanterade Öresundsbron nere i Skåne. Kommunfullmäktiges ordförande, som på den tiden var moderat, ordnade soppkalas på Stortorget i Malmö medan man väntade på att den borgerliga regeringen skulle ge besked om Öresundsbron. Det kom aldrig. Ärtsoppan stannade som regel i halsen på Joakim Ollén när den borgerliga regeringen i sin långbänk inte kunde åstadkomma beslut. Många människor sprang dit någon gång då och då när regeringssammanträdena skulle äga rum för att kunna högtidlighålla ett beslut från den borgerliga regeringens sida, som nästan aldrig kom. Det var en långbänk, Anders Björck, och det finns nog anledning att studera detta vidare.
Fru talman! Jag är naturligtvis smickrad över att Kurt Ove Johansson anser att jag är i stånd att göra det omöjliga. Det är inte var dag man får ett sådant beröm. Därför tar jag naturligtvis åt mig detta med stor glädje. Nog är det konstitutionellt intressant att konstatera vissa saker när det gäller enpartiregeringarna Carlsson och Persson. Har de haft färre statsråd i regeringen? Svaret är nej. Har de haft färre politiskt sakkunniga? Svaret är nej. Har propositionerna kommit snabbare, och har det varit färre förseningar? Svaret är nej. Så här är det på punkt efter punkt. Vi kan ta i stort sett vilka parametrar som helst. Det är alltså en myt att en enpartiregering - den må ledas av Carlsson, Persson eller Johansson - är effektivare. Och allt tal om att koalitioner inte klarar av att regera effektivt är alltså nonsens. Det kan vi empiriskt bevisa. Det är bara att läsa betänkandet. Jag delar Kurt Ove Johanssons uppfattning att det finns en hel del i den administrativa delen av betänkandet, en hel del faktauppgifter, som totalt jävar alla påståenden om att det skulle vara någon särskild effektivitet i det regeringsutövande som vi nu har fått se. Man kan naturligtvis av politiska skäl föredra den ena eller den andra regeringen; vi måste respektera vad medborgarna tycker. Men det finns i granskningen under de senaste åren ingenting som bevisar att enpartiregeringar är effektivare. Nu har bron ändå börjat byggas i Malmö, Kurt Ove Johansson. Det vet ju Kurt Ove Johansson. Det är trots allt bättre att få vänta på litet soppa i samband med ett brobeslut än att få soppkök runt om i landet på grund av regeringens ekonomiska politik.
Fru talman! Anders Björck har också en stor förmåga att springa från en ytterlighet till en annan. Anders Björck tog ju faktiskt själv upp frågan om detta med långbänk. Jag pekade på en fråga där vi hade en långbänk under den borgerliga regeringsperioden. Den saknar nog motstycke i svensk politik. Men jag har inte sagt att Anders Björck inte håller sig till konstitutionella frågor. Jag sade att Anders Björck inte höll sig till de konstitutionella frågor som vi har diskuterat i det här granskningsbetänkandet, och det är litet skillnad. Ett exempel var Anders Björcks påstående att många socialdemokratiska statsråd sedan den socialdemokratiska regeringen kom tillbaka i regeringsställning t.ex. har avgått och ersatts av andra. Det är inte särskilt konstigt om man betänker att vi också har bytt statsminister. Statsminister Ingvar Carlsson hade rätt att själv bestämma sin avgång. Han byttes mot en ny statsminister som naturligtvis måste ha rätt att välja vilka regeringskamrater han skall ha. Det är alltså inte konstigt i sig att man i det sammanhanget byter statsråd. Det är i och för sig en konstitutionell fråga, men det är ingen fråga som vi har diskuterat i det här betänkandet, som ändå är det som vi är här för att diskutera i dag. Anders Björck vill diskutera regeringarnas effektivitet. Den debatten vill jag hemskt gärna ställa upp i. Kanske tillhör inte heller detta dagens debatt, men jag vill ändå påpeka att de två socialdemokratiska regeringarna har brottats med en katastrofal ekonomisk situation. Nu har man rättat till det mesta. Det visar ändå vad en effektiv regering kan åstadkomma.
Fru talman! Jag hoppas att vi i den kommande granskningen tittar litet på långbänkarna, gör litet fler jämförelser av regeringsutövandets volym, förseningar och mycket annat. Jag har ingenting emot detta. Jag tycker i hög grad, fru talman, att detta tillhör konstitutionsutskottets granskning. Men jag upprepar: Använd vilka parametrar som helst - antalet statsråd, statssekreterare, politiska tjänstemän i Regeringskansliet eller vad ni vill - så skulle dessa rimligtvis ha blivit färre med en enpartiregering. Så har det inte alls blivit. Det är precis tvärtemot vad Kurt Ove Johansson och andra sade när de kritiserade regeringen Bildt under föregående mandatperioden: det har inte blivit effektivare. Jag har, fru talman, pekat på att allt det småsjabbel som vi har upplevt. Jag tror att detta faktiskt beror på brist på erfarenhet, parlamentarisk erfarenhet och erfarenhet i regeringsutövandet. Kurt Ove Johansson sade att det förhållandet att statsråd avgår inte är någonting som konstitutionsutskottet har diskuterat. Det får det väl göra när man byter statsminister.

Fru talman! KU skall enligt regeringsformen granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Sedan några år kan vi komplettera den skriftliga information vi inhämtar från Regeringskansliet och slutna förhör med statsråd med offentliga utfrågningar för att närmare belysa en granskningsanmälan. Det är viktigt att detta sker på ett sådant sätt att det väcker respekt. Jag anser att KU utvecklat en olycklig praxis när det gäller dessa utfrågningar. Tonen är oftast insinuant, tjatig och ovänlig. Det kan upplevas som om KU:s ledamöter vill "sätta fast" meningsmotståndare eller "nypa till", som Anders Björck brukar uttrycka det eller "ge en knäpp på näsan", som Birgit Friggebo nyss sade. Utfrågningarna pågår ofta timme ut och timme in med upprepningar av samma frågor. Jag plågas av dessa tillställningar. Ofta tar vi upp händelser som fått stort genomslag i massmedierna och därför intresserar allmänheten. Vi kan ogilla beslutet, men det är inte KU:s uppgift att "överpröva" beslutet. KU har endast befogenhet att undersöka om statsrådet handlat enligt grundlagen. Därmed blir vår uppgift begränsad och borde kunna klaras snabbt och utan övertoner av fördömande. Det är säkert ganska få av lyssnarna till KU:s offentliga utfrågningar som inser hur begränsad vår uppgift är och i stället tror att vi ställer statsråd till svars för kontroversiella beslut i regeringen. Folk kan t.o.m. tro att de vittnen vi bett komma är anklagade för något brott. Behandlingen av Ebbe Carlsson och Carl Lidbom anser jag vara en skamfläck i KU:s historia. Något liknande har dessbättre inte inträffat i år. KU har gjort allvarliga försök att analysera utfrågningarnas uppläggning men enligt min mening inte lyckats finna en lämplig form. Vi kunde kanske börja med att begränsa tiden och ge ordföranden uppgiften att påpeka om en fråga redan ställts. Ordföranden kunde också i inledningen omsorgsfullt klargöra vad utfrågningen gäller och vad den inte gäller. Vidare bör den gamla goda seden att hellre fria än fälla också gälla KU. Vi bör självfallet bemöta statsråd med stor respekt. Hur skall vi annars tro att allmänheten kan ha respekt för politiker? Jag vill nämna två av besluten i år som jag anser viktiga och bra, först beslutet om exporten av krigsmateriel. De s.k. följdleveranserna till Indonesien har enligt min uppfattning varit stötande. Men de har kunnat ske utan att bryta mot gällande regler, och det är endast detta som KU har att ta ställning till. Nu tar KU upp dessa regler. KU har granskat hur praxis utvecklats av tillämpningen av de riktlinjer som skall styra regeringens undantag från förbudet att exportera krigsmateriel. Det är tydligt att praxis glidit från riksdagens intentioner. Vi anser enhälligt att regeringen har anledning att överväga och precisera det avsnitt i riktlinjerna som behandlar följdleveranser. Så kommer jag till kronförsvaret. KU har också övervägt regeringens ansvar för turbulensen kring kronförsvaret i början av 90-talet. Vi konstaterar att vi inte kan ta ställning till den granskningsanmälan som lämnats i detta ärende utan att man klarlagt vilket ansvar andra instanser har. KU skall ta kontakt med andra riksdagsorgan, t.ex. Riksdagens revisorer och finansutskottet, och senare återkomma. Jag kommer att aktualisera frågan i höst om ingen annan gör det i utskottet. När det så gäller domstolsväsendet har Moderaterna och Centerpartiet reserverat sig om utformningen av direktiven till Domstolsutredningen. Utredningen skall enligt direktivet utgå från att bl.a. inskrivningsväsendet skall tas bort från tingsrätterna. Justitieministern anför att riksdagen beslutat detta. Men riksdagen har tvärtom sagt sig vilja avvakta utredningar innan man tar ställning. Regeringen får självfallet lämna vilka direktiv den vill, men man bör inte hänvisa till riksdagsbeslut som inte existerar.
Fru talman! Det anförande som Birgitta Hambraeus höll om kritiken mot utskottets sätt att arbeta på är inte något nytt. Birgitta Hambraeus driver en kampanj mot utskottet för att skada utskottet. Jag hade i min inledning kommentarer kring detta. KU:s granskning är inte något slags bekvämlighetsinrättning. Jag kan till och från själv känna otillfredsställelse med det sätt som vi tvingas att arbeta på, att vara vetgirig, tjatig och envis, för att få fram sanningen om vad som faktiskt hänt. Om vi skulle införa en princip som handlar om att granskningen skall gå snabbt och att det skulle ha ett egenvärde är det inte alls säkert att vi kan få fram det underlag som gör att vi kan ta en objektiv ställning till det vi har att granska. Att vi hellre skall fria än fälla - vad är det för en princip? Vi skall ta fram sanningen om vad som hänt och sedan göra vår bedömning utefter det som vi lyckats få fram. Det skall inte vägas mellan något slags snällhet eller elakhet. Vi skall ta fram objektiva slutsatser i vårt granskningsarbete. Jag skulle vilja gå så långt - jag beklagar att behöva göra det - som att säga att Birgitta Hambraeus delvis har missuppfattat sin uppgift som deltagare i det viktiga arbetet att utöva kontrollmakt enligt den svenska grundlagen. Birgitta Hambraeus nämnde Carl Lidbom. Han har i dagarna skrivit en bok där han rakt upp och ner säger att KU inte fick svar på några frågor, ledamöterna var inte tillräckligt envetna och ställde inte alla frågor. Trots att det ställdes öppna frågor om det fanns något mer att framföra i frågan satt han där och undanhöll sanningen. Man måste vara envis och tjatig för att få fram sanningen.
Fru talman! Jag tycker att det är litet märkligt att KU:s ordförande inte känner till det uttryck som är ledstjärnan för domstolarna i Sverige, nämligen att man hellre skall fria än fälla om inte bevisen är alldeles överväldigande. Det är också litet märkligt att ordföranden påstår att jag driver en kampanj mot utskottet. Det har blivit en sorts praxis att uttrycka sig på det sättet. Jag har vid upprepade tillfällen i utskottet och i riksdagens talarstol uttryckt min besvikelse och bestörtning över det sätt varpå dessa utfrågningar går till. Jag är övertygad om att utfrågningarna är oerhört viktiga, men de måste ske på ett annat sätt så att de inte verkar så tjatiga och gnälliga som de väldigt ofta har utvecklats till. Jag har tagit mig tid att läsa igenom en hel del av protokollen från utfrågningarna - jag tänkte att jag själv kanske bara var på dåligt humör när jag satt och plågade mig igenom dem. Men det är alldeles enastående vad vi tjatar om precis samma frågor som ställs om och om igen. Trots att ett statsråd kan visa på hur det står skrivet ifrågasätter vi bara och misstänkliggör. Jag tar inte tillbaka ett ord av det som jag har sagt. Detta är en praxis som absolut bör ändras, just därför att de offentliga utfrågningarna är så viktiga.
Fru talman! Birgitta Hambraeus upprepar sitt missnöje och sin otillfredsställelse med arbetet i konstitutionsutskottet. Jag upprepar att jag tycker att hon har missuppfattat sin uppgift. Egentligen skulle frågan ställas till ledningen i Centerpartiet hur man där uppfattar Birgitta Hambraeus i hennes egenskap av ledamot i konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet är ingen domstol. Vi dömer inte någon för något som helst brott. Vi gör uttalanden, och dessa uttalanden skall på bästa sätt spegla utskottets uppfattning om saker och ting som har hänt och om behov av förändringar för att förhindra att stora fel begås i framtiden. Jag vet själv vilken betydelse det har för en regering att det finns ett organ som hela tiden är vaksamt när det gäller både stora frågor och små detaljfrågor. Maktutövning måste alltid kontrolleras. Makt korrumperar alltid. Ingen går fri från detta. Då måste det finnas personer som vågar och orkar vara tjatiga för att få fram sanningen. Jag säger inte att det inte har förekommit en och annan upprepning och en och annan överlöpning. Men jag vill hävda att utskottets utfrågningsteknik i dag är lysande i förhållande till vad den har varit under vissa perioder. Jag kan bara nämna Thage G I dag avstår utskottets ledamöter från att själva göra sammanfattningar och komma med utlåtanden över den utfrågade. Vi ställer frågor. Det är ingen av utskottets ledamöter som har tagit sig den friheten att själv göra sammanfattningar efter utfrågningarna och utfärda det som Birgitta Hambraeus kallar för domar. Vi fäller inga domar i utskottet.
Fru talman! Jag är väl medveten om att vi inte fäller några domar. Jag tycker bara att tanken att försöka att tolka saker och ting till det bästa är en väldigt fin praxis som också vi borde tillämpa. Sedan vill jag instämma i Birgit Friggebos beskrivning av vår viktiga uppgift när det gäller utfrågningar. Det är oerhört väsentligt att man som regeringsledamot har en känsla av att det som man gör följs väldigt noggrant. Jag skriver under på allt detta. Men vi skiljer oss i bedömningen av hur detta bäst kan ske. Jag tror faktiskt att det kan ske på ett vänligt, allvarligt och icke tjatigt sätt. Fru ordföranden sade att man var lysande i sitt sätt att sköta utfrågningarna. Jag tror att det finns delade meningar om det.
Fru talman! Jag har bara en synpunkt att bidra med när det gäller den senaste debatten om KU:s utfrågningar. Jag anser att detta är en fråga som vi bör lösa internt inom utskottet i stället för att uppta kammarens dyrbara tid med det. Efter varje granskningsomgång brukar KU göra någon form av utvärdering. Det torde vara lämpligt att diskutera frågan om genomförandet av utfrågningarna i samband med den. Vi som sitter i konstitutionsutskottet är precis som alla andra människor. Vi har olika temperament. Detta kommer till uttryck när dessa utfrågningar genomförs. Det som någon kanske upplever som ett hätskt meningsutbyte mellan den utfrågade och den utfrågande kan av många andra betraktas som ganska bagatellartat. Som sagt, dessa frågor får vi i KU försöka lösa när vi gör våra utvärderingar. Fru talman! Det som egentligen var orsaken till att jag begärde ordet var närmast detta med kronförsvaret. Birgitta Hambraeus sade att hon skulle aktualisera den frågan i höst. Men Birgitta Hambraeus har ju varit med om att skriva under ett majoritetsuttalande i betänkandet som innebär att frågan redan är aktualiserad. Det som Birgitta Hambraues hade tänkt att göra i höst är ju faktiskt redan gjort.

Fru talman! KU:s granskning är som påpekats en granskning av att regeringsmakten utövas under lagarna och av att vår författnings bokstav och intentioner följs av regeringen i dess beslut och i dess beredningar av ärenden. Det är också en granskning av att regeringen visar vederbörlig respekt och följer av riksdagen, som lagstiftande församling och folkets främsta företrädare, fattade beslut. Det är ett ganska digert arbete som KU har att utföra i sin granskning. Jag vill påpeka - vilket nog har glömts bort av tidigare talare - att detta granskningsarbete inte skulle vara möjligt utan ett så kompetent, engagerat och i sanningssökandet oförvitligt kansli som konstitutionsutskottet har.

Någon gång har ärenden kanske anmälts utan att de haft sådana aspekter. Men det är bättre om det görs för många anmälningar än för få. Vi i utskottet måste få ett brett underlag och möjligheter att göra en kritisk granskning av makten ur de aspekter som vi har att granska den. Samtidigt har vi inte gjort den typ av överväganden som man kunde få intryck av när man hörde det som förste vice talmannen sade. Han höll ett valtal här nyss. Vi har varken gjort någon jämförande studie över effektiviteten hos olika regeringar eller granskat huruvida den ena regeringen har varit "bättre än någon annan". Det var en politisk utsvävning som inte har någon grund i vårt betänkande. Jag vill bara erinra om att när den här sammansättningen av utskottet inledde sitt arbete hade vi anledning att i granskningsbetänkandet betydligt fler gånger rikta kritik mot den då avgående borgerliga regeringen än vad vi gör när det gäller den sittande regeringen. Det är möjligt att det som döljs i snö kommer upp i tö och att vi i framtiden kan få anledning till kritiska anmärkningar även på den här regeringens arbete när vi får det i ett litet historiskt perspektiv. Men så här långt ger arbetet inte någon egentlig grund för det relativt tvärsäkra uttalande som Anders Björck fällde. Jag delar i huvudsak Birgit Friggebos inställning när det gäller utfrågningarna. Jag kan i sig se att Birgitta Hambraeus kan ha vissa poänger ibland när det gäller vissa utfrågningar. Icke desto mindre är uppgiften för KU:s ledamöter att vara oerhört närgångna i sina frågor för att få fram sanningen så gott sig göra låter. Man kan möjligtvis göra den politiska kommentaren att Centern på något sätt nu har tagit på entreprenad att stryka den nuvarande regeringen medhårs. Då kanske allt grävande i sanningen kan upplevas som litet aggressivt. Jag tycker att Centern åtminstone på någon punkt svek sin konstitutionella uppgift. Men det får vi återkomma till när denna punkt diskuteras. De ärenden vi granskar har inget att göra med det politiska innehållet. Jag anmälde t.ex. själv utrikesministerns s.k. julklapp till UD:s tjänstemän. Granskningen visar att denna utdelning formellt sett inte var otillåten. Därmed kan inte KU ge någon kritik. Det är en helt annan sak att jag alltjämt tycker att det är utmanande med en sådan gratifikation när den offentliga sektorn drar ned på verksamheter och bidrag på ett sätt som hårt drabbar människor med långt sämre villkor än UD-personalen brukar leva under. Men KU:s granskning skall vara sådan att den undersöker om regeringen följer reglerna, och vi skall inte ta ställning i sakfrågan. Den generella bild som jag, som nu har gjort min tredje granskning, får fram är att trots att det finns brister fungerar det politiska livet i den mening som vi har att granska det relativt hyggligt i det här landet. Det finns egentligen inte något stort och flagrant konstitutionellt brott som någon regering som jag har varit med och granskat har begått. Det betyder sannolikt inte att det inte existerar lobbyverksamhet, som kan ha framgång, och att det förekommer inre cirklar som värnar varandra och håller varandra om ryggen. Jag tror att allt detta förekommer i svensk politik såväl som annorstädes. Men jag tror ändå att granskningarna som huvudlinje kan ge ett gott betyg åt det svenska systemet inom politiken. Det finns frågor, t.ex. lobbyism och sådant, som jag menar skulle vara frestande att granska. Jag kan som exempel nämna hur reglerna för distributionsstöd ändrades när det gällde Metro Weekend. Ett par stora tidningars redaktörer uppvaktar regeringen och får till stånd ändringar. Regeringen är emellertid konstitutionellt oförhindrad att lyssna på den man vill lyssna på och tala med den man vill tala med. Det finns egentligen inga konstitutionella fel, även om man kan se spår av en sorts framgångsrik lobbyverksamhet som man skulle vara frestad att kritisera konstitutionellt. Men egentligen är det svårt att se hur KU skulle göra det inom den här ramen. En fråga som vi har vänt på i utskottet är den om kronförsvaret. Det är bra att den saken blev anmäld. Anmälans slutpunkt var egentligen att uppdra åt KU att uttala sig för en kommission som skulle diskutera frågan. Den tar heller inte upp en konkret konstitutionell aspekt. Men det är utomordentligt bra att utskottsmajoriteten ändå har kunnat enas om att förutskicka att den här frågan måste prövas brett i samhället. Det är något förvånande att inte alla partier kan vara överens om det. Slutligen vill jag ta upp en fråga som har väckt mycket diskussion inför den här granskningen. Det är krigsmaterielexporten och frågan om följdleveranser av krigsmateriel. Vi har här kunnat enas om att riktlinjerna är oklara, att de måste moderniseras och att de måste göras tydliga, även om vi säkert gör det utifrån helt olika politiska utgångspunkter. Jag gör det utifrån en utomordentligt kritisk syn på den svenska vapenexportpolitiken. Jag anser att vi egentligen i vårt material har kunnat se att oklarheten i riktlinjerna hela tiden har tolkats i en exportexpansiv riktning och att nya termer och begrepp smugits in för att underlätta ytterligare vapenaffärer. Men oklarheten har vi kunnat enas om. Både Anders Björck, för vilken nästan ingen vapenaffär skulle vara otillåtlig, och jag, som har en mycket restriktiv hållning till vapenexport, har kunnat se detta, men vi har kunnat lägga de politiska skiljelinjerna åt sidan och har sett till sakens konstitutionella sida. Fru talman! Det finns ytterligare en sak som vi borde diskutera i sammanhanget men som får anstå till ett annat tillfälle. I och med inträdet i EU har riksdagens och regeringens roll kommit att förskjutas. En hög EU-tjänsteman sade till mig vid tillfälle att det leder till att granskningsuppgifterna i de nationella parlamenten nu blir större, eftersom lagstiftningsuppgifterna blir mindre genom EU-parlamentet. Vi har ännu inte hittat en effektiv metod för granskning av Sveriges EU-arbete, där riksdagens granskningsarbete sker på riksdagens eget initiativ och inte på initiativ av en regeringsskrivelse. Men till detta får vi återkomma.
Fru talman! Först gäller det vapenaffärer. Redan på den tiden när Kenneth Kvist arbetade i ett totalitärt parti jobbade jag med att avslöja vapenaffärer så intensivt i KU att jag gång på gång blev utskälld av dåvarande utrikesministern Sten Andersson för att jag var alltför nitisk i de här sammanhangen, gång på gång, offentligt. Där ligger Kenneth Kvist som vapengranskare rejält i lä. Det är bara att gå tillbaka till konstitutionsutskottet, till pressklippen och annat. Illegala vapenaffärer skall bekämpas, och där har jag en meritlista som torde vara mycket längre än Kenneth Kvists anföranden i kammaren och i konstitutionsutskottet. Så till den andra saken jag vill nämna. Kenneth Kvist säger att det som Anders Björck tar upp - jag trampade tydligen på en öm tå - har vi inte diskuterat. Då har nog Kenneth Kvist sövts av sina egna anföranden i KU. Det är ju bara att slå upp granskningsbetänkandets punkt 2, Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation, s. 10, 11 och 12. Om man bara följer med litet i utskottet så går det säkert bra. För övrigt, fru talman, var det bättre förr. När jag var statsråd var jag alltid i kammaren när KU:s dechargebetänkande diskuterade. Jag satt där vid inledningen för att visa min respekt för riksdagen. Jag har under mina 28 år i riksdagen aldrig sett ett socialdemokratiskt statsråd visa riksdagen respekt genom att vara närvarande vid dechargedebatten. Så är inte fallet i dag heller. Regeringsbänkarna är som vanligt tomma.
Fru talman! Naturligtvis har Anders Björck, som suttit i riksdagen sedan 70-talet, varit med om fler granskningar än jag, som kom in i riksdagen 1994. Därför har han naturligtvis en längre historia när det gäller att agera i olika affärer. Det har jag inte ifrågasatt. Vad jag ville markera var att vi nog, trots allt, har något olika uppfattningar om hur mycket vapen Sverige bör exportera. Det tror jag inte ens att Anders Björck klarar av att bestrida. Sedan har jag inte på något sätt gjort gällande att Anders Björck skulle vara för några illegala vapenaffärer. På intet sätt har jag sagt detta. I en del av Anders Björks inlägg vill jag säga att vi är helt överens. Jag tycker också att det är märkligt - ja det är direkt svagt - att regeringen inte har en eller ett par representanter närvarande som lyssnar på KU:s debatt om granskningen av regeringen. Därom är vi helt eniga. När det gäller de sidor som Anders Björck litet insinuant hänvisar till, vill jag säga: Visst, jag har läst dem. Men det finns inget i de sidorna där den ena regeringen jämförs med den andra eller där vi gör några värderingsomdömen om att det skulle ha varit bättre eller sämre under den ena eller andra ministärens tid. Det är en debatt som inte har förts i utskottet, och jag menar att den egentligen ligger utanför det här. Det är något som vi får använda valrörelsen till.
Fru talman! Tillåt mig en liten korrigering. Jag har inte verkat i riksdagen sedan slutet av 70-talet utan, tillsammans med fru talmannen, sedan slutet av 60 I övrigt är det faktiskt på det sättet att det i dechargebetänkandet finns ett och annat av faktakaraktär när det gäller regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation. Den problematiken finns alltså behandlad. Sedan har jag i all enkelhet tillåtit mig att utifrån detta dra några slutsatser. Jag hävdar fortfarande med stor kraft, fru talman, min åsikt om det som vi fick höra under den föregående mandatperioden, alltså att enpartiregeringar var vad Sverige behövde. Då skulle det bli ordning och reda. Då skulle det inte vara något schabbel. Då skulle det inte vara några övertramp. Då skulle det gå snabbt. Då skulle man inte behöva skifta ut statsråd och annat. Då skulle man inte behöva rotera om i ärendefördelningen inom Regeringskansliet och regeringen så ofta. Detta är ju fel! Det finns ingenting som stöder den argumentation som Thage G Peterson som ordförande i konstitutionsutskottet drev under den föregående mandatperioden. Det finns absolut ingenting som tyder på att detta på något sätt skulle ha varit korrekt, och det tycker jag faktiskt att man kan nämna i en sådan här dechargedebatt. Självfallet kan och skall vi ha - och har haft - såväl enpartiregeringar som koalitionsregeringar. Det har naturligtvis inte konstitutionsutskottet med att göra. Däremot är det vår uppgift att granska om påståenden om att det ena är effektivare än det andra är riktiga eller felaktiga.
Fru talman! Att polemisera mot Thage G Peterson, som Anders Björck nu ville göra, är litet svårt. Ingen från regeringen, inte heller Thage G Peterson, är ju som sagt närvarande. Men faktum är att den jämförelse som Anders Björck gör, är Anders Björcks egen. Det finns inget i vårt material som vare sig styrker eller vederlägger det Anders Björck säger. Det är inte heller egentligen KU:s uppgift att göra en sådan komparativ studie mellan olika regeringar. Vi tar varje sak för sig, varje regering för sig.

Fru talman! Jag är litet överraskad av att Anders Björck här på nytt tar upp det här med enpartiregeringar. Det var ju en sak som vi diskuterade i replikskiftet oss emellan.

Om repliken avser någon annan än Kenneth Kvist får jag be Kurt Ove Johansson att återkomma.

Fru talman! Jag kan till börja med instämma med dem som har sagt att årets granskning har präglats av en litet större samsyn än de vi har haft tidigare år under den här mandatperioden. Själv har jag, till skillnad från Anders Björck, inte möjligheten att gå tillbaka till 60-talet och jämföra, utan jag får inskränka mina bedömningar till de här åren. Samsynen har faktiskt handlat om ett antal ganska stora ärenden där vi har kunnat komma överens. Ett sådant är ju det som handlar om Volvo Aero, Thage G Peterson och försvarsministeriets blundrar. Den konstitutionella frågan blev ju ganska stor eftersom det handlar om ganska mycket pengar och anmärkningsvärt svåra misstag, det måste man säga. Därför tycker jag att det måste ses som starkt av utskottet att trots allt kunna bli överens. Även om man möjligen kan säga att det ledde till en svagare kompromiss, så tycker jag att det är starkt av utskottet att kunna nå enighet i en politiskt viktig och inte oväsentlig fråga. Anders Björck har talat om att det här är en historisk dag eftersom vi har blivit eniga om att pricka ett statsråd på ett så allvarligt sätt. Men att det är litet historiskt beror ju t.ex. på att Moderaterna inte klarade av att ha den integriteten för ett par år sedan när vi granskade Carl Bildt. Då fick vi en bred enighet i utskottet, men Moderaterna ville inte ställa upp. Att det här skulle vara ett historiskt unikum har alltså sina rutiga skäl. Det var bättre förr säger Anders Björck också. Han pratar om krigsmaterielexporten. Jag tror att jag kan hålla med Anders Björck i den frågan. Han var en bättre, mer nitisk vapenexportkritiker för några decennier sedan. Det arbetet sköts nog i första hand av andra i dag. Trots det har vi lyckats komma överens om att vi vill ha en precisering av riktlinjerna när det gäller vapenexporten. Det tycker jag också är väldigt bra. Den som bemödar sig om att läsa konstitutionsutskottets uttalande och granskningsarbete, kommer fram till att det här är något som kanske borde ha gjorts redan för flera år sedan. Vi har haft riktlinjer som har varit ganska vaga och oprecisa i flera fall. Därutöver har det utvecklats en praxis som jag fortfarande menar har gått långt utöver gränserna för vad dessa riktlinjer rimligtvis kan anses tillåta. Utskottet säger ganska skarpt i sina skrivningar t.ex. att man tycker sig kunna konstatera att följdleveransbegreppet tenderar att glida i betydelse över tiden, varigenom innehållet och tillämpningen förändras. Som exempel på denna tendens kan frågan om vilka produkter som kan ingå i en följdleverans tjäna.

De allra flesta aktörer utgår naturligtvis från de regler som gäller och som riksdagen har antagit och diskuterar utifrån det.

Jag kan nämna några exempel från den lista som Inspektionen för strategiska produkter har lämnat till konstitutionsutskottet för att förklara hur man i dag tolkar följdleveransbegreppet. Man säger att reservdelsleveranser, underhållutrustning, renoverings och uppgraderingssatser, ammunition, ersättningsleveranser, hela system, kompletteringsleveranser, återkommande anskaffning, besläktad materiel, följdleveranser utgående från licensavtal och tidigare civil materiel kan kännetecknas som följdleveranser. Det innebär i sin tur att det, när vi granskar en fråga om t.ex. export av vapen till Indonesien, kan visa sig att nya kanoner också kan bli följdleveranser. Jag menar att detta naturligtvis är en helt orimlig tolkning utifrån de riktlinjer som gäller. Men majoriteten har inte sett det riktigt på detta sätt.

Jag är därför glad över att vi har kommit överens om att det krävs en precisering. En annan fråga som kommer att tas upp under den här inledande punkten och som några har diskuterat gäller kronförsvaret. Det var en politisk händelse av stora mått för fem år sedan i Sverige. Det har redan gått fem år sedan räntan var uppe i 500 % och 100 000 människor fick lämna sina arbeten till följd av denna vanvettiga politik. Sviterna av denna mångmiljardrullning och den stora arbetslöshet som vi fick då lever vi till stor del fortfarande med. Att ingen granskning och genomgång av vad som egentligen hände redan har gjorts är anmärkningsvärt. Det borde redan ha gjorts ett omfattande granskningsarbete i fråga om detta. Jag är inte riktigt nöjd med det som utskottet har kommit fram till här. Men vi i utskottet har ändå sagt att vi inte lämnar ifrån oss ärendet, vilket jag tycker hade varit en skandal. Vi säger nu att vi skall ta till oss och jobba vidare med ärendet och att det skall göras en granskning. Jag förutsätter att det redan i höst närmare skall preciseras vilken undersökning och vilket arbete som skall göras på detta område. Jag tror själv att det skulle behövas en ordentlig kommission med oförvitliga och kunniga personer, som inte kan anses vara inblandade själva, som arbetar med frågan. Det är beklagligt att Folkpartiet och Moderaterna inte har orkat stå bakom skrivningen om att vi skall arbeta vidare. De tycks vara oroliga för att granskningen skall drabba de egna partierna och den regering som de satt i. Detta är ändå en så stor och allvarlig fråga att det måste ligga i hela svenska folkets intresse att det sker en bred och ordentlig undersökning och granskning av både den dåvarande regeringens inblandning och hur Riksbanken agerade under den här perioden. Konstitutionsutskottet skall ju i första hand undersöka regeringen, men Riksbanken är ju, åtminstone än så länge, en riksdagens myndighet. Det är därför inte helt fel att man från KU-perspektiv undersöker Riksbankens agerande i sammanhanget. Birgitta Hambraeus sade att dessa KU utfrågningar är så otrevliga och dåliga. Och det ligger väl något i att de inte alltid är så väldigt lyckade. Jag tycker själv att vi kan ta till oss kritiken att vi från utskottet ibland är dåliga på att ställa frågor. Jag skall försöka träna på det. Det är inte lätt att ställa frågor. Det är faktiskt ett svårt yrke att vara intervjuare och ställa de rätta frågorna. Det tror jag att många av oss i konstitutionsutskottet borde tänka på och försöka arbeta för att göra det litet bättre. Inte desto mindre vore det ytterst beklagligt om den typen av kritik skulle leda till att vi begränsar utskottets och riksdagens möjlighet att granska regeringen och inskränker vår kontrollmakt. Det är svårt att förstå varför Birgitta Hambraeus agerar på det sättet. Som jag har lärt känna Birgitta Hambraeus under dessa år tror jag inte att hon gör detta för att hon vill stödja den socialdemokratiska regeringen så mycket och undanhålla granskningen. Så långt vill inte jag gå i min kritik av Birgitta Hambraeus. Men jag har ändå litet svårt att förstå strävan efter att på något sätt försöka begränsa utskottets möjligheter att granska regeringen. Till slut kan jag mycket starkt hålla med om Kenneth Kvists tal om att vi måste försöka komma inom så att säga skotthåll för hur vi i framtiden skall granska regeringens EU-arbete. I år har konstitutionsutskottet fått in en anmälan från mig om regeringens information till EU-nämnden. Jag tycker att utskottet har reagerat på ett positivt sätt i fråga om denna anmälan. Utskottet håller på de regler som riksdagen har satt upp och ställer också hårda krav på regeringen i detta avseende. När det gäller övrigt EU-arbete som regeringen håller på med är vi i dag långt ifrån att kunna kontrollera och styra. Jag tror att det behövs väldigt mycket för att vi skall kunna klara av det i framtiden. Det är inte lätt, och det var väl en av anledningarna till att det fanns skäl att rösta nej i folkomröstningen om medlemskap i "den där unionen".

Fru talman! Jag vill tacka utskottsmajoriteten med tanke på det sätt på vilket man har hanterat min anmälan om kronförsvaret. Anmälan var ganska smal sett till upplägget. Utskottet har nu breddat den, och det var precis vad jag ville skulle ske. Jag tror nämligen att det är oerhört viktigt att det kartläggs och görs tydligt vad kronförsvaret kostade samhället, näringslivet och många privatpersoner. Jag känner till ett exempel. Det gäller då redare Myrsten, som genom en banks särbehandling förlorade 300 miljoner kronor på kronförsvaret. Att det kunde bli sådana följder är naturligtvis inte acceptabelt. Men viktigast av allt med en utredning av detta är kanske att det blir belyst hur oerhört strategiskt viktiga de valuta och penningpolitiska frågorna är i svensk politik nu när vi lever i en avreglerad värld. Jag förutsätter att utskottet fortsätter på den inslagna vägen och att någon form av kommission tillsätts, vilket är en grannlaga uppgift. De som är kunniga i dessa frågor finns inom en ganska trång krets. Således är det ingen lätt uppgift att anförtro någon det här uppdraget, men jag förlitar mig på att utskottet klarar av detta och att vi redan under nästa år kan se att arbetet är i gång.

Fru talman! Jag begärde ordet för att få kommentera detta med kronförsvaret, en fråga som tagits upp först av Kurt Ove Johansson och sedan av ytterligare några. Kurt Ove Johansson tyckte att det var ovanligt med en reservation i en fråga som i sak inte har prövats i utskottet. Det kan man möjligen säga. Förklaringen är dock att socialdemokraterna i utskottet har hamnat i en ovanlig situation. Vad det i grunden handlar om är ju den anmälan som har gjorts till KU och som har ett innehåll som socialdemokraterna i utskottet rimligtvis inte gärna kan instämma i. Man behöver liksom hitta en position mellan ett klart avvisande av detta och ett bevarande av husfriden inom partiet. Det står väldigt klart i anmälan att det som man vill att KU skall ta upp är frågan om det har tagits otillbörliga hänsyn - egentligen inte bara av den regering som satt under den aktuella tiden utan också av det stora oppositionspartiet då, nämligen Socialdemokraterna. Det var alltså fråga om ett beslut som fattades i politisk enighet. Det sägs i anmälan att det bör undersökas om det togs otillbörliga hänsyn till grupper i samhället och om man då bröt mot den grundläggande principen om likabehandling av medborgarna. Det är självfallet en fråga som kan ställas, och det är en alldeles oerhörd fråga. Det här är den ena av de två möjliga logiska positioner som finns här. Utgår man från den frågeställningen, då misstänker man att Carl Bildt, Anne Wibble och Ingvar Carlsson - det handlar alltså inte bara om dem som satt med i regeringen utan i princip om hela det politiska Sverige - avsiktligt konspirerat mot allmänheten för att gynna snöda kapitalintressen. Detta är något alldeles ohyggligt, och det är förvisso en fråga för KU att utreda detta, om man på allvar tror att något sådant har skett. Om något så oerhört kan ledas i bevis kan det ju t.o.m. leda till att det blir fråga om åtal mot statsråd o.d. Skall man driva den linjen måste man ha mycket bra på fötterna. Jag kan inte riktigt se att man har det. Det har ju inte företetts ett enda spår av bevis för att det skulle ha varit på nämnda sätt. Jag ifrågasätter inte för en sekund att väldigt många enskilda har drabbats mycket hårt av det som skedde. Men man måste då också vara klar över att samma enskilda människor eller andra enskilda människor kanske skulle ha drabbats precis lika hårt, eller hårdare, om regeringspartierna och Socialdemokraterna vid de här tillfällena hade enats om något annat än det som man enades om och hade gjort tvärtom. Det hade ju också kunnat få oerhörda konsekvenser. Detta är alltså den ena tänkbara positionen som jag inte tror att någon - möjligen Bengt-Ola Ryttar, men inte så värst många andra - på allvar vill driva. Eller också, och det är den andra positionen, har man en sund skepsis gentemot den här typen av konspirationsteorier och menar att det kan finnas andra frågor att ställa, t.ex. om kontakter mellan regeringspartier och oppositionsföreträdare, om kontakter mellan regeringen och Riksbanken eller om regeringens beredskap för svåra valutakriser. Det är högst relevanta frågor, och de bör förvisso ställas. Jag kan hålla med om att det nog hade varit bra om de hade ställts redan häromåret eller för några år sedan - det har ju nu gått fem år sedan det här inträffade. Men det är något helt annat. Om man tycker att det är det som är KU:s uppgift, och det är det ju, skall man skriva som man gör i reservationen. Socialdemokraterna har här hamnat i en situation som jag har förståelse för. Den är svår att hantera. Man vill bevara husfriden när det kommer en anmälan från en partimedlem som "prenumererar" på idén om den stora konspirationen mot allmänheten. Man vill dock inte såga av helt, vilket sakligt kanske vore motiverat - om man nu inte tror att Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Anne Wibble, dvs. hela det politiska Sverige, verkligen tog otillbörliga hänsyn med flit för att försätta en stor del av befolkningen i ekonomisk knipa. Därför har man enats med några andra partier om en majoritetsskrivning där vissa antydningar görs i riktning mot den bild av verkligheten som anmälaren har. Man talar alltså om särskild expertis - det är litet grand samma ordval och samma anda. Men man kan inte gärna leverera detta, som man ju ger ett intryck av att man skall göra. Därför har vi tyckt att det, får jag nog säga, för KU:s anseendes skull är angeläget att i varje fall några av oss inte hänger med här bara för att bevara husfriden inom socialdemokratin. KU skall granska det som verkligen är KU:s uppgifter. Om vi inte tror - i alla fall har det hittills inte funnits något som starkt tyder på - att det verkligen finns ett underlag för den här stora konspirationsteorin, skall vi inte i förväg ge något på hand åt det hållet som vi sannolikt inte kan infria. Det är ju att ge en falsk bild av vad vi kommer att göra. Detta är förklaringen. Egentligen tror jag att Kurt Ove Johansson begriper det här, men jag förstår att han befinner sig i en ganska knepig situation.
Fru talman! Håkan Holmberg var så upptagen av konspirationsteorier att jag fick en känsla av att han i slutet av sitt anförande själv började tro på dem. Det här är inte på något sätt ett socialdemokratiskt problem för att behålla ett slags husfrid inom vårt parti. Jag satt faktiskt som ordförande då frågan behandlades i KU beroende på att Birgit Friggebo och Anders Björck, som båda suttit med i en borgerlig regering, av flera skäl inte kunde delta i det här arbetet. Redan första gången frågan var uppe framstod det, Håkan Holmberg, klart och tydligt att frågan har en sådan omfattning att det skulle vara svårt att ta tag i den under pågående granskning. Mycket annat skulle ju då ha fått läggas åt sidan. Dessutom konstaterade vi ganska snart i diskussionerna i utskottet, och det tror jag att också Håkan Holmberg kan erinra sig, att frågan inte bara hade en konstitutionell dimension, utan att den också omfattade mera vidgade intressen. Det gäller då Riksbankens kontakter med operatörer på banksidan och mycket annat. Det gäller områden som konstitutionsutskottet egentligen inte kan granska. Vi konstaterade också ganska snabbt att det var fel att börja med en konstitutionell granskning innan vi hade tillgång till den breda analys som var nödvändig för genomförandet av ett bra arbete. Jag vill än en gång betona att situationen nu är den att två partier, Moderaterna och Folkpartiet - det framgår av deras reservation - vill fördröja behandlingen av den här frågan, men det skall de inte lyckas med.
Fru talman! Man behöver bara läsa i texten för att se att det inte är fråga om att vilja fördröja någonting utan om att vara mån om att KU inte ger intryck av att kunna leverera någonting som inte går att leverera. Det är klart att det som är KU:s frågor bör analyseras. Kurt Ove Johansson och jag har egentligen i stora delar en gemensam uppfattning om vilka dessa frågor är liksom även om att det under våren 1997 inte hade varit möjligt att utföra ett meningsfullt arbete i dessa frågor. Grundproblemet, som jag redan har beskrivit men som Kurt Ove Johansson helt och hållet undvek, är det speciella läge som socialdemokraterna befinner sig i genom att utgångspunkten för ärendet i varje fall denna gång är en socialdemokratisk anmälan som går ut på att det har förekommit en konspiration mot allmänheten. Det måste tolkas så att regeringen och den dåvarande oppositionsledningen med flit gynnat vissa intressen på andras bekostnad i samband med kronförsvaret. Denna anklagelse är så väldigt ingripande och omfattande att man, om man verkligen skall antyda att vi litet grand har samma verklighetsbild, bör ha bättre på fötterna än vad man nu har. Det finns inte ett spår av bevis för just detta.
Fru talman!

Sådana aspekter är oerhört intressanta ur konstitutionell synpunkt. Men jag vidhåller att det hade varit felaktigt att börja i den änden, utan att försäkra sig om att de frågor som ligger utanför utskottets räckvidd skulle bli belysta på ett tillfredsställande sätt. Håkan Holmberg försöker beskriva detta som om det skulle vara ett slags internt socialdemokratiskt problem. Det är nonsens. Så är det inte. Hade det varit så, skulle möjligen också jag har stått bakom den reservation som Håkan Holmberg har skrivit under och där man helt enkelt vill skjuta den här frågan på en obestämd framtid. Såvitt jag förstår vill reservanterna att den här frågan skall bli föremål för något slags fristående forskning. Det är möjligt att det kan vara intressant, men å andra sidan skall man veta att man då försätter sig i en situation som innebär att man kanske inte kommer att få veta sanningen om vad som verkligen hände i samband med kronförsvaret förrän om kanske 15-20 år. Det framgår ganska tydligt av majoritetsuttalandet att vi är intresserade av att försöka hitta ett bra sätt att få de här frågorna beskrivna både konstitutionellt och i det kringland som det är nödvändigt att gå in på vid utförandet av ett bra konstitutionellt arbete.
Fru talman! Kurt Ove Johansson skulle faktiskt mycket väl kunna stå bakom den här reservationen. Det som sägs där om vad som bör undersökas är precis det som han själv räknade upp, alltså frågor om regeringens beredskap för valutakriser, kontakterna mellan regering och opposition och kontakterna med Riksbanken. Det är precis det som står i reservationen. Vi är inte oense på den punkten. Detta bör och skall utredas. Frågan om fristående forskning är något helt annat. Kurt Ove Johansson får anstränga sig litet för att hålla isär de olika delarna i detta. Det finns aspekter på den här frågan, precis som på alla mycket stora politiska skeenden, som mera hör hemma i statsvetenskaplig forskning eller i forskning inom ekonomisk doktrinhistoria o.d. Det handlar här om ett sätt att se på hur ekonomisk politik bör bedrivas som egentligen inte ett konstitutionsutskott kan ha någon mening om men som ekonomer av facket däremot kan ha mycket att säga om, kanske också mycket kritiska saker. Det kan gälla den konsensus som rådde mellan regering och opposition vid den här tiden. Men detta är något annat än KU:s uppgift. Jag förstår att grundfrågan om vad som insinueras i den anmälan som har vållat socialdemokraternas problem går Kurt Ove Johansson förbi även den här gången.

Fru talman! I inledningen av dagens debatt framförde fru Friggebo en betraktelse över ämnet det oförvitliga sanningssökandet. Det var en utmärkt principiell deklaration. Jag tycker bara att Håkan Holmbergs inlägg här innebar att åtminstone hälften i den togs tillbaka - det finns vissa områden som det skulle vara förbjudet att undersöka. Jag tycker att det är litet tråkigt, eftersom dagen började så lovande från utskottets folkpartistiska ordförande.
Fru talman! Det är uppenbart att man skall sträva efter att söka sanningen. Den enda som möjligtvis har ifrågasatt det är en talare som inte har deltagit i det här replikskiftet. Inte heller hon menade säkerligen så.

Det måste dock presenteras någon form av omständigheter som talar för att det skulle kunna förhålla sig på det sättet innan man antyder att man skall genomföra en så enorm undersökning, med så enorma konsekvenser. Kom i så fall fram med bevis eller omständigheter som talar för detta! Då är det en plikt för oss att undersöka det här. Det har dock inte presenterats något sådant, utan det är fråga om insinuationer rätt ut i luften.
Fru talman! Jag måste bara säga att jag inte tycker att den här anmälningen innehåller insinuationer. I övrigt har Håkan Holmberg klarlagt sin ståndpunkt. Han är beredd att söka sanningen, även om den är obekväm. Jag är till freds med det svaret.
Man kan ju välja att läsa in något annat i den anmälan som finns, men den refereras också i vårt eget betänkande ungefär så som jag här beskriver den.
Fru talman! Också jag begärde ordet med anledning av det kanske något förvånande dundrandet i slutet av Kurt Ove Johanssons anförande just när det gällde anmälningen om kronförsvaret. Jag hade faktiskt hoppats att vi skulle komma överens i utskottet om en skrivning. Det blev vi inte. Möjligtvis berodde det på brist på tid. Jag vet inte om Håkan Holmbergs resonemang om en konspirationsteori är riktig eller inte. Jag lämnar det därhän. Försvaret av kronan hösten 1992 är ett unikt händelseförlopp. Förloppet är intressant från politisk, allmänpolitisk, statsvetenskaplig och ekonomisk synpunkt. Det är naturligtvis en fråga som är väl värd en närmare belysning. Både reservanterna och majoriteten i utskottet säger att det kan finnas flera frågor som är intressanta från konstitutionella utgångspunkter. Vi är alltså överens om mycket. Vi är också överens om att många frågor i sammanhanget ligger utanför konstitutionsutskottets kompetens. Vi har Riksbankens agerande, vi har kontakter och allmänna samhällsekonomiska bevekelsegrunder som inte direkt är sådant som bör bli föremål för KU:s agerande. Vi är överens om att det behövs en bred bakgrundsbild. Sedan har vi olika meningar om hur detta bör verkställas. Utskottsmajoriteten är förvånansvärt nog beredd att låsa fast sig vid att en undersökning bör göras av ett "särskilt organ eller särskilt anlitad expertis". Reservanterna betonar att vid ett så brett politiskt händelseförlopp som detta, är det angeläget för den fristående forskningen att ta hand om det hela. Konstitutionsutskottet är förvisso inte något forskningsinstitut. Jag tror inte att riksdagen är beredd att anslå några miljoner för att konstitutionsutskottet skall bredda sin verksamhet på området. Alltså är det universiteten och andra organ man bör lita på i det här sammanhanget. Låt oss då gärna på olika sätt stimulera forskningen. Vi har Riksbankens Jubileumsfond som säkert kan vara beredd att ställa upp som finansiär. Men vi skall inte låsa fast oss vid ett särskilt organ. Utskottsmajoriteten låser också fast sig med ett löfte om att "närmare överväga dessa frågor och efter kontakter med andra riksdagsorgan senare återkomma". Vi kan inte veta vad man skall komma fram till när man tecknar denna bakgrundsbild. Varför då göra en sådan låsning? Det är det vi inte kan acceptera. Låt oss avvakta forskningsresultaten och sedan vara beredda att ta upp de konstitutionella aspekterna. Låt oss också inse att all forskning kräver tid och pengar. Det är inte något som kan utföras - om det skall bli kvalitet i arbetet - över en middagsrast. Däremot kan jag väl tänka mig att det i framtiden kan komma ut något ur det hela. Jag hade hoppats att vi skulle ha kunnat komma överens om detta. Jag tyckte att diskussionen gick på det sättet i utskottet. Men uppenbarligen hade jag fel. Majoriteten ville låsa sig. Vi reservanter har en öppnare attityd. Vi vill avvakta och se och framför allt ha ett ordentligt faktaunderlag innan vi beslutar oss för vilka konstitutionella aspekter som närmare bör utredas.
Fru talman! Det är riktigt som Birger Hagård sade att vi var nära att komma överens om en skrivning. Så upplevde jag det också. Det egendomliga inträffade då att Moderaterna och Folkpartiet helt plötsligt ville göra en särskrivning. Men det är inte som Birger Hagård sade att vi låser fast oss. Utskottets majoritet säger att "utskottet avser att närmare överväga dessa frågor och efter kontakter med andra riksdagsorgan senare återkomma". Det är inte någon fastlåsning. Det var en övertygelse från majoritetens sida att den här frågan var så betydelsefull. Allmänheten vill ha svar på många frågor. Vi skulle inte försitta någon tid om det fanns möjligheter att finna sätt att undersöka frågan. Men om man går på den linje Birger Hagård har förfäktat, innebär det - som han själv uttryckte det - att forskningsintressen osv. först skall genomföra allt arbete. Det är svårt att veta hur man skall styra det. Det framstår som uppenbart, att om man skall förlita sig på det kommer det hela att ta lång tid. Beakta att försvaret av kronan skedde redan 1992. Det är fem år som redan har passerat. Skall man då invänta forskning under lång tid innan man tar tag i den konstitutionella granskningen, kommer mycket av det som skulle vara möjligt att få fram att gå förlorat. Det är naturligtvis ingen bra lösning. Det var därför vi från majoritetens sida valde att skriva som vi gjorde.
Fru talman! Det brister i logiken, Kurt Ove Johansson! Å ena sidan säger utskottsmajoriteten att man vill teckna en bred bakgrundsbild. Å andra sidan vill man låsa fast sig och snabbt som katten ta fram något som man kan gå vidare med. Men då får man aldrig den breda bakgrundsbilden. Då blir det omedelbart insnävningar som inte kan vara särskilt positiva i sammanhanget. Jag trodde vi var överens om detta. Men det finns uppenbarligen något helt annat här. Majoriteten är uppenbarligen inställd på att det inte behövs någon brett inriktad forskning. Pang på rödbetan! Det är möjligt att det ligger något i det Håkan Holmberg sade. Jag är rädd för att det är de faktiska orsakerna som har styrt majoritetens agerande i sammanhanget.
Fru talman! Problemet är att Birger Hagård har låst fast sig i tron att utskottsmajoriteten har låst fast sig. Så är det inte. Jag försökte att med hjälp av högläsning övertyga Birger Hagård om att så inte är fallet. Om man läser vad utskottsmajoriteten har skrivit ser man att det inte är fråga om en fastlåsning. Vi kan inte låta åren rulla på. Vi är tvungna att så snart som möjligt ta tag i frågan och undersöka hur det är möjligt att få den bredare bilden som utskottet självt inte kan få fram för att kunna göra en konstitutionell granskning. Det är ju detta som jag har uppfattat att reservanterna är emot. Det är därför jag tycker att det är konstigt - och det har andra givit uttryck för - att man inte kan komma överens om att så snabbt som möjligt få fram kringbilden för att kunna göra en meningsfull konstitutionell granskning. Striden i talarstolen rör sig om hur snabbt man skall gå fram. Vi vill gå snabbare fram än vad reservanterna vill. Jag har inte fått en vettig förklaring på varför de inte kan ställa upp på ett snabbare sätt att arbeta.
Fru talman! Det finns ett klart skäl, Kurt Ove Johansson, nämligen pengar. KU är inte något forskningsinstitut. Det hänvisas även till andra riksdagsorgan. Det måste vara Riksdagens revisorer. Riksdagens revisorer är förvisso inte heller något forskningsorgan. Var skall vi plocka fram de miljoner som behövs i sammanhanget? Skall KU gå och på något sätt vara ett slags styrande organ i forskningssammanhang? Det är alldeles orimligt. Detta är detta vi reservanter vänder oss emot. Majoriteten vill binda sig fast vid ett särskilt organ, som vi inte vet något om hur det skulle se ut. Under sådana omständigheter kan det inte bli något praktiskt resultat. Det är på det rent praktiska området vi reservanter har en annan mening. Vi är medvetna om KU:s begränsade förutsättningar i de här sammanhangen. Vi trodde att KU:s majoritet var beredd att inse detta. Detta är dock en förutsättning för att vi skall kunna nå fram till den sanning vi har talat så mycket om tidigare.

Fru talman! Utskottet har enats om att kritisera Det är bra att vi har kunnat enas om att inte acceptera vad som helst vad gäller regeringens sätt att arbeta. Själva beslutet är sensationellt. Det hävdas att regeringen inte har vetat om vad den har fattat beslut om. Det var inte vilket beslut som helst, utan det var ett mycket stort och viktigt beslut. Det omfattade ca 1,2 miljarder kronor. Det hade dramatiska konsekvenser för en hel bygd. Man kan fråga sig vad människor skall tro om hur det går till vid beslutsfattandet i Regeringskansliet, när de har fått inblick i den s.k. Arbogaaffären. Dessbättre tillhör denna typ av beslut undantagen. Det är jag övertygad om. Även om Thage G Peterson har tagit på sig ansvaret i strikt formell mening för beredningen och beslutet, har han indirekt gjort vad han har kunnat för att skylla ifrån sig på sina tjänstemän. Jag ifrågasätter över huvud taget inte att det har gått till på det sätt som departementet har redovisat. Men vad som är obegripligt är att Thage G Peterson och regeringen uppenbarligen inte vet vad den ena eller andra handen i Regeringskansliet gör. Simultanförmågan har i detta ärende helt lyst med sin frånvaro. Regeringen har fattat beslut om neddragning av antalet Viggendivisioner. Det får till effekt att underhållsvolymerna sjunker. Ett halvår före det slutliga beslutet gav man FMV i uppdrag att göra en ny upphandling av flygplansunderhållet. Signaler utifrån har kommit om att Arbogaverkstäderna var i fara. Arbetsmarknadsdepartementet gjorde tidigt förra våren analyser av effekterna i Arboga av neddragningar inom försvarsindustrin. De prognoser som gjordes då stämde nästan på pricken med hur det blev i verkligheten. Ingenting av detta har påverkat beslutet. Det verkar som om all information och alla sakuppgifter har studsat bort från Regeringskansliet, som mot en teflonvägg. Simultanförmågan hos enskilda statsråd kan inte granskas i KU. Det är inte någon konstitutionell fråga. Det är upp till var och en att dra sin egen slutsats av den information som konstitutionsutskottet kan prestera. Däremot är det självklart en fråga för statsministern, att ta ställning till olika kvalifikationer hos sina statsråd. Misstag kan begås. Olyckliga omständigheter kan samverka till olyckliga beslut. Det är mänskligt, och det kan också förklaras. Men vi kan inte rycka på axlarna och låta sådant passera. Konstitutionsutskottet måste sätta gränserna. Det har vi också gjort, tillsammans med vår kritik. Om det är mänskligt att fela är det faktiskt lika självklart att man ber om ursäkt, om man genom sina misstag skadar människor. Av det har vi i detta ärende inte sett några som helst tendenser. Ingen ödmjukhet, ingen ånger kan noteras. Inte ens när JK kom med sin rapport och gav myndigheterna rätt på varje punkt, och därmed Thage G Peterson fel på varje granskad punkt, kunde han förmå sig att be någon om ursäkt - inte myndigheterna, som han hade anklagat för att gå utöver sina direktiv och inte arbogaborna, som blev beslutets offer. I stället ser vi ett statsråd som förnekar innebörden av sitt beslut, som förnekar att skattebetalarna betalar flytten, som skyller på myndigheterna, som anklagar dem för att göra fel, som skyller ifrån sig på egna tjänstemän och som i riksdagen förnekar innebörden av uttalanden han själv gjort. Vi ser ett statsråd som skapar kris i förtroendet mellan regering och försvarsmakt. Frågan är egentligen vad som är värst - själva hanteringen i samband med regeringsbeslutet eller krishanteringen efter det att beslutet blivit känt. Jag skulle vilja ta fram ett litet inslag i den utfrågning som vi hade med Thage G Peterson, som visar på en fortsatt arrogans och okänslighet. Thage G Peterson har när det gäller försvarsbeslutet tillämpat en princip som inneburit att man bara skall ta försvarspolitiska hänsyn. Målet skall vara ett effektivt och billigt försvar. Alla andra hänsyn av t.ex. regionalpolitisk karaktär skall lämnas utanför. I utfrågningen säger han att om han hade vetat vilka konsekvenserna skulle bli av Arbogabeslutet, skulle hela situationen kunnat bli annorlunda och han skulle ha tagit tag i situationen. Jag tror inte ett ögonblick på det uttalandet, med tanke på de principer som Thage G Peterson arbetat efter med ganska stor konsekvens när det gäller försvarsbeslutet. Men han drar sig inte för att med ett sådant uttalande trycka ned folk i Arboga ännu mer i skorna. Hopp tänds och släcks i samma ögonblick. Vad betyder det nu att utskottet utdelar viss kritik mot Thage G Peterson? Jag deltog i en diskussion i radio, där arbogabor också deltog, och en person sade där att Thage G Peterson borde ha blivit prickad. Det uttrycket finns inte i vår formella vokabulär inom konstitutionsutskottet. Man kan säga att prickning är ett samlingsbegrepp sedan gammalt i den offentliga debatten för alla former av kritiskt påpekande mot ett statsråd. I den meningen blir Thage G Peterson nu prickad. Men vi rör oss i konstitutionsutskottet inte med någon särskild, på förhand fastställd betygsskala. Våra resultat redovisas genom uttalanden. Det är själva formuleringen av uttalandet och ordens valörer som är vår slutsats och vårt betyg. Man får alltså läsa den text som KU har skrivit, för att se vilken slutsats KU har kommit till. Samtidigt skall man komma i håg att ordvalet i våra utlåtanden är mycket återhållsamt. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i denna del.

Fru talman! I september 1995 informerade Thage Petersson försvarsindustrin om att förändringar i produktionen skulle anmälas till bl.a. Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Under förhandlingarna mellan Volvo Aero och FMV under 1996 aktualiserades frågan om nedläggning av fabriken i Trollhättan. Då väcktes också frågan hur denna förändrade struktur skulle beaktas i avtalet mellan staten och Volvo. Under sommaren 1996 fick FMV det formella uppdraget från regeringen att teckna avtal med Volvo Aero om underhåll av flygmotorerna Avvecklingstiden för Viggenmotorerna var fortfarande oklar. Övergången till JAS medförde en annan typ av underhåll, och i takt med avvecklingen och minskade flygtimmar för Viggen skulle underlaget för verksamheten i Arboga minska. Volvo hade inte heller lyckats komplettera verksamheten i Arboga med civil verksamhet. Anmärkningsvärt, och en del av komplikationen i den här frågan, är att Volvo skötte förhandlingarna med FMV med två olika grupper. Den ena hade förankring i Arboga och förhandlade om teknik och underhållsvolym. En annan förhandlingsgrupp, som kom från Trollhättan, förhandlade om den del som kom att omfatta strukturavtalet. Mellan dessa båda grupper delades uppenbarligen inte informationen ömsesidigt. I oktober 1996 begärde Volvo att strukturavtalet skulle behandlas med sekretess. Man sade att det innehöll särskilt känsliga uppgifter. Under den här tiden delgav Volvo sin oro för att underhållsvolymen kunde komma att ge problem för verksamheten i Arboga.

Det var alltså statssekreterarnas uppfattning. Fru talman! Informationen var så sekret att den inte ens behandlades mellan förhandlingsgrupperna från Arboga respektive Trollhättan. Inte heller hade chefen i Arboga insyn i eller information om att förhandlingen var på väg att leda till nedläggning av Den 19 december förra året fattade regeringen sitt beslut. Det skall jag återkomma till. Dagen efter, den Aeros verksamhet från Arboga till Trollhättan. Samma dag bjöds personalen i Arboga på tårta och fick, på basis av den information som fanns i Arboga, besked om att verksamheten där såg ut att vara räddad. Man talade t.o.m. om en treårsperiod. Detta är en illustration av det informationsflöde som fanns i ärendet. Nu är det dock självfallet inte Volvo Aero som vi granskar, även om jag kan förstå att de anställda i Arboga har synpunkter på detta hemlighetsmakeri från Volvos sida. Det är vidare viktigt att se att Volvo inte brydde sig om att informera ansvariga departement. Man kan lätt få känslan av att Volvo gärna såg att ansvaret för nedläggningen i Arboga flyttades från En kolumn i tidningen Nerikes Allehanda formulerar det hela så här: Förklaringen är nog de förpestade interna relationerna inom Volvo Aero. Koncernledningen i Trollhättan gick bakom ryggen på alla i Arboga. Det framgick på ett pinsamt sätt när Pär-Axel Sahlberg i tisdags pressade Arne Wittlöv. Troligen begränsade Volvo informationen för att göra faktum nästan fullbordat, innan aktörer i Arboga skulle hinna mobilisera för politiska påtryckningar. På så sätt kunde man använda detta i sin politiska kritik av bl.a. försvarsbeslutet 1996. Sakförhållandet är dock sådant att det i sig är omläggningen till flygande divisioner med JAS i stället för Viggen som har lagt grund för denna strukturella förändring. Till det kommer Volvos misslyckande med att ersätta detta med civil verksamhet. Om detta sedan stämmer överens med löftet i samband med Volvos övertagande av FFV Aerotechs verksamhet i Arboga då Volvo lovade fortsatt verksamhet i Arboga - det ligger helt utanför den här granskningen. Fru talman! Granskningen omfattar dåvarande försvarsminister Thage Petersons ansvar för de beslut regeringen har fattat. Då Thage Petersson vid ärendeberedningen ställde frågan om avtalet mellan FMV och Volvo fick han besked om att det var ett rent rutinärende. I efterhand vet alla att detta besked inte var korrekt. Att statsrådet dock verkligen uppfattade ärendet som en rutinfråga kan noteras genom formuleringen av regeringens beslut. Regeringen hänvisar visserligen till det underlag som fanns från ÖB och FMV, men beslutet visar att man inte hade full kontroll över ärendets omfattning. Det uppfattades därför som ett rent underhållsärende. De stora strukturella konsekvenserna som ligger nedladdade i beslutet förbigås. Det är allvarligt. KU:s granskning är därför entydig. Ett statsråd har det övergripande ansvaret för sitt departement. Ministern kan därför inte undgå viss kritik i detta ärende. Självfallet har dessa tidigare utformade dåliga rutiner nu förändrats. Det finns ytterligare ett antal frågor man kan ställa: Är det rimligt att ett statligt verk, FMV, har ett förhandlingsmandat som kan ge så här stora sysselsättningseffekter på en ort i Sverige? Borde FMV:s ansvar också omfatta information till ansvariga departement vid sådana uppgörelser? Vi har inte granskat den frågeställningen eller problematiken, men Justitiekanslerns granskning har visat att FMV varit tydligt mot Volvo och påmint företaget om dess ansvar i den här frågan. Allt detta ger kuliss och nyanser till detta ärende. Kvar står - och det har i motsats till vad Birgit Friggebo sade också bekräftats av ansvarig minister - att riksdagen inte kan annat än att rikta kritik mot den ansvarige ministern. KU har också konstaterat att de bristfälliga rutinerna nu setts över. Den högljudda kritik vi har hört under det här ärendets hantering från bl.a. moderater och folkpartister, skall nu sättas i relation till den skrivning som KU valt, och som resulterat i en beskrivning av ministerns ansvar och att han inte kan undgå viss kritik för det inträffade. Detta är det eniga yttrandet från KU. Birgit Friggebo efterfrågade vid utfrågningen varför Thage Petersson dröjt med ursäkten till bl.a. ÖB i Arbogaaffärens efterdyningar. Hon kom tillbaka till frågan i dag. Själv talar hon - utan något underlag i det ärende vi har behandlat och utan att det är något som belysts i utskottets bedömning - om Thage Petersons "rörmokeri och ordvrängeri". I en annan ordväxling säger den tidigare försvarsministern: "Det är ju strid om ord." Friggebo fräser då: "Det är precis Thage Petersons bästa gren." Jag undrar när Friggebos ursäkt till statsrådet kommer, inte minst mot bakgrund av det tjusiga inledningsanförandet om KU:s konstitutionella klass. Anser KU:s ordförande att hon upprätthåller KU:s anseende genom sådana här utfall? Sedan den 24 april har jag undrat: Vad betyder ordparet "rörmokeri och ordvrängeri"? Moderaterna har gjort rätt stort väsen av att det är försvarsbeslutet som resulterat i nedläggning av verksamheten i Arboga. Nerikes Allehanda har följt detta mycket väl, och man skriver i en kolumn den 18 april: "Det förekom ett försök att antyda att olika alternativ i försvarspolitiken hade gjort skillnad för Arboga. Under utfrågningen av Arne Wittlöv, Volvo Aeros vd, sa förre försvarsminister Anders Björck att 'med en annan regering och en annan försvarsminister hade detta aldrig inträffat. Jag har aldrig röstat för detta försvarsbeslut.' Nej, det har han inte. Men han är fräck." Det skriver man i Nerikes Allehanda. Man skriver också att vad gäller Viggenflygningarna ingick inte någon som helst annan dimensionering i Moderaternas förslag. Därför frågar jag Anders Björck, som också ställt sig bakom KU:s eniga yttrande, om det finns någon korrigering att lämna. Eller är det ett så viktigt självändamål att få delta i en enig kommentar om viss kritik att argumenten vid varje tillfälle kan anpassas till rådande medieläge? Är KU en privat teaterscen för Björcks medieexponering? Jag är mycket kritisk till att så rutinerade politiker använder sitt KU engagemang i sådana syften och till det som kan upplevas som nuvarande och f.d. statsråds privata vendettor. Vi socialdemokrater i utskottet har självständigt fattat det rakryggade beslutet att formulera vår kritik till ett statsråd i den socialdemokratiska regeringen. Vi är övertygade om att det ministära ansvaret är viktigt i vår konstitution. Ansvaret för statsrådens departement sträcker sig utöver det som kan överblickas vid varje tidpunkt. Vi skulle annars hamna i en omöjlig situation för ansvarsutkrävande. Detta har vi framfört i vårt förslag till utskottets bedömning. Det är på allvar. Vi vill inte bli lekbollar i f.d. statsråds vedergällningsförsök. KU är nämligen inte toppolitikernas egen arena. Det är parlamentets och folkets viktiga kontroll över makten. Jag ser fram mot att också det finns med i det samtal vi nu behöver föra, där vi för övrigt är ense om att ministerns ansvar sträcker sig utöver de besked han får i sin ämbetsutövning.